Herr talman! Herr Zachrisson började sitt anförande med att beröra den förestående högskolereformen, som riksdagen kommer att få ta ställning till inom en snar framtid. Det är med tillfredsställelse vi moderater konstaterar att förslaget från H 75 skall ut på remiss, något som den gamla regeringen inte ville förorda. Även om förslaget från H 75 är betydligt bättre och mer realistiskt än dess föregångare U 68, finns det åtskilligt som i alltför hög grad bär prägel av socialdemokraternas övertro på styrning och byråkratisering. Vi minns alla hur det gick med PUKAS systemet. Här byggde man från dåvarande regeringens sida upp ett linjesystem för att fånga in de studerande i bestämda fållor, varefter det visade sig att de studerande inte ville låta sig infångas. Och systemet halvdog i tysthet. | U 68-förslaget kunde från början ses som en förlängning av PUKAS, tillkommet under en tid när tillströmningen till våra universitet och högskolor sprängde alla gränser. Utvecklingen har emellertid blivit en annan än vad man väntade sig, och det finns orsak att förmoda att också H 75 förslaget innan det träder i kraft måste förändras för att passa in i de nya studieformer som utvecklingen fört med sig. Att H 75 är ewu bättre förslag än U 68 ser vi som ett resultat av remissinstansernas och den politiska oppositionens intensiva och konstruktiva kritik av det ursprungliga förslaget och också av dessa instansers medverkan vid tillkomsten av det nya. De flesta av de kvarstående svagheterna hos H 75 kan antagligen elimineras utan nämnvärd tidsutdräkt. Det är alldeles riktigt, som herr Zachrisson sade, att man från studerandehåll har framfört kravet på att högskolereformen skulle uppskjutas ett är. Min uppfattning är att så inte blir fallet, men det är viktigt att ingenting forceras fram — mycket kan också framföras etappvis. Man får inte glömma bort att H 75 till väsentliga delar är ett tomt skal som skall fyllas med innehåll. Det är därför av största betydelse hur utbildningspolitiken utformas under de närmaste åren, och det måste vara en lockande uppgift för vår nye utbildningsminister att ta itu med detta. Mot bakgrund av folkpartiets agerande för att tillsammans med oss moderater verka för att högskoleorganisationens karaktär av styrinstrument skall försvinna kan jag instämma i herr Larssons i Staffanstorp förhoppning att den nya högskolan skall bli vårt land till glädje. Jag har i motsats till herr Zachrisson inte hört några signaler från den nye utbildningsministern, som inte sammanfaller med mina önskemål i detta avscende. Det finns nämligen en avgörande skillnad mellan den nva regeringens och den gamlas syn på högskolan som medel att påverka samhällsutvecklingen. Vi moderater har sett med misstänksam ÅAllmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt het på de tendenser som funnits att behandla högskotan som ett verktyg för att styra samhällsutvecklingen enligt någon politisk-socialistisk doktrin. Vårt partis representanter har hela tiden verkat för att högskolan fritt, inom av statsmakterna fastställda ramar, skall få angripa de problem som måste lösas för att högskoleutbildningen och högskoleforskningen på bästa sätt skall kunna anpassas till de mångskiftande behov som individerna och samhällssektorerna har och kan komma att få. Och problem kommer inte att saknas. Ett av de stora och där den gamla regeringen har misslyckats är att öka tillströmningen till teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Läsåret 1969/70 började 900 studerande att läsa fysik på AB-nivån. Sex år senare var det 130. Siffrorna för kemistuderande för motsvarande tider visar en nedgång från 1 050 till 650 och för matematik från 4 000 till 1 200. Våra tekniska högskolor har inte förrän i år, och knappast ens i år, kunnat fylla sina platser, och det skall ses mot bakgrund av att bara ASEA beräknar att i år anställa ca 100 civilingenjörer. Orsaken till den brist som kommer att uppstå på tekniskt och naturvetenskapligt utbildad personal är bl.a. att söka i det att sådana studier av de flesta betraktas som svåra, och den uppfattningen har de studerande fått genom att deras förkunskaper i allmänhet varit för dåliga. Den satsning på goda baskunskaper som aviseras i regeringsförklaringen kommer att vara det allra viktigaste när det gäller de utbildningspolitiska reformerna. Herr Zachrissons fögderi har trots alla vackra ord misslyckats på detta område. Andra svårigheter som blir märkbara beror på förändrade studievanor. H 75 bygger upp den nya högskolan på ett linjesystem. För de flesta av de utbildningsanstalter som nu förs över till högskolan kommer anpassningen till det nya systemet inte att medföra några svårigheter. För den traditionetla högskoleoch universitetsutbildningen ser det mörkare ut. Av de i höst nyinskrivna vid filosofisk fakultet uppger 64 94 — nära 2 av 3 — att de inte avser att genomgå så lång utbildning att den leder till examen. Nära hälften av de nyinskrivna är 25 år eller äldre. Detta innebär en helt ny struktur på universitetens studerandesammansättning. Problemet ligger inte i själva förändringen, vilken tyder på att vidareutbildning eftersträvas, utan på det faktum att allt färre av de unga söker sig en fullständig akademisk utbildning. Varken U 68 eller H 75 har byggt på dessa förutsättningar. Verkligheten har av rektor för Lunds universitet karakteriserats som att vi allt mer tycks övergå till ett ”snuttuniversitet”. Detta skapar djup oro inför den framtida forskarrekryteringen. ningsförfarandet ersatts av en mycket hårt reglerad och komplicerad antagningsprocedur som i hög grad motverkar vår inställning att högskolan inte skall vara totalspärrad. Regeringsförklaringens uttalande att ingen sådan spärr skall få finnas måste innebära att lagförslaget ändras på denna punkt. Jag skulle också vilja beröra de utländska studerandenas situation vid våra universitet och högskolor. Riksdagsbeslutet om antagning innebar alt vi skulle följa den internationella rekommendationen att avdela en särskild intagningskvot för sådana studerande. Det har H 75 ändrat. Frågan om internationalisering av utbildningen är i hela världen utomordentligt viktig och det är beklagligt om vi i Sverige skulle bryta den generösa inställning som vi tidigare haft. Generositeten har emellertid i ett avseende varit missriktad. Varje kurator och studievägledare kan vitsorda att bortfallet av utländska studerande vid våra högskolor är alldeles för stort. Ett skäl till detta är de alltför låga krav på grundläggande kunskaper i svenska språket som satts upp. Det är beklämmande att komma i kontakt med dessa ungdomar som satsar stora summor för att få en gedigen utbildning men som i alltför många fall misslyckas totalt därför att deras möjligheter att följa undervisningen är för dåliga. Vi hjälper inte dessa ungdomar genom att ställa kraven på kunskaper i svenska för lågt. och jag hoppas att vår nye utbildningsminister tar itu med denna fråga för att därigenom skapa möjligheter för ökad jämställdhet i utbildningen. Och, herr talman, apropå jämställdhet: Antalet kvinnor bland nyinskrivna studerande har i år minskat från 50 96 till 47 96. Också när det gäller forskarstuderande är kvinnorepresentationen i avtagande. De nya behörighetsregler som kommer att gälla i den nya högskolan, med kraftigt ökat hänsynstagande till arbetslivserfarenhet, kan komma att ytterligare snedvrida könsfördelningen. Jag har tidigare påpekat detta, och jag förutsätter att vår nve utbildningsminister noga följer utvecklingen på detta område. I första hand gäller detta naturligtvis de spärrade linjerna, där betygskraven är höga och där en längre sammanhängande förvärvsverksamhet i allmänhet blir nödvändig för antagning. Det vore beklagligt om flickor i framtiden skulle få svårare att hävda sig inom dessa yrkesområden. Till sist: Den socialdemokratiska utbildningspolitikens nedvärderande av längre sammanhängande teoretisk utbildning måste brytas. En fri, obunden och kvalificerad forskning är nödvändig för ett lands utveckling, och forskarutbildning fordrar en färdig grundutbildning. Moderaterna har oupphörligen framfört denna princip, och vi har gjort det i övertygelsen om att forskningens frihet och de studerandes träning i kritiskt tänkande och vetenskaplig metodik är grundstenarna i vår kultur. Jag vill, herr talman, emellertid gärna på den minut som återstår för mig att tala beröra något av vad herr Zachrisson anförde angående de borgerliga partierna oc:h vuxenutbildningen. Låt mig börja bakifrån med studiestödet! Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Först framställer herr Zachrisson det så att en studerande med 90 000 kronors inkomst skulle få studiestöd. Det gäller givetvis inte. Den som är gift och har en make med 90 000 kronors inkomst har ett ytterligt reducerat studiestöd, som bara uppgår till någon tia. Men det märk värdiga är att den socialdemokratiska regeringen såväl när det gäller arbetsmarknadsstudiestödet som när det gäller det särskilda vuxenutbildningsstödet icke har någon makeprövning. Det är väl ganska orimligt att anse att just de studerande med studiemedel skall behandlas efter andra principer än andra! Vi har, jag vågar nästan säga i decennier, krävt en jämlikhet såväl mellan olika studiestödsformer som mellan män och kvinnor när det gäller rätten:till studiestöd. Sedan talar herr Zachrisson hela tiden om de kapitalistiska partierna. Låt mig i så fall tala om det socialistiska partiet. Det har varit en genomgående trend, inte minst i herr Zachrissons anförande här, att betona de fackliga studierna i studiecirkelverksamheten, men det är faktiskt så att majoriteten av medborgarna i detta land icke är fackföreningsanslutna. Vad vi har menat med vårt förslag när det gäller vuxenutbildningen och stödet till de olika studiecirklarna har ju varit att skapa jämställdhet också mellan olika typer av studiecirklar. Herr Burenstam Linder har aldrig sagt att han skall ta bort 30 milj.kr. från de prioriterade studiecirklarna, utan han har sagt att vi på sikt skall sluta med att ha prioriterade studiecirklar, dvs. att samma stöd skall utgå oberoende av vilken studiecirkel det gäller. Genomgående för socialdemokraternas politik när det gäller studiecirkelverksamheten har varit att man i varje fråga — svenskundervisningen för invandrare, uppsökande verksamhet eller vad det än rört sig om — har velat prioritera de fackliga studierna. Vi har velat skapa ökad jämlikhet också för de andra grupperna och förbättrade möjligheter, inte minst för dem som går hemma och kanske inte ens har kontakt med förvärvslivet, att delta i studiecirklar på likvärdiga villkor. Självfallet väntar vi oss att socialdemokraterna återkommer med sina käpphästar i denna fråga.

Herr talman! Det är i och för sig intressant att konstatera att det är en moderat representant som anför utbildningsdiskussionen från regeringssidan nu. Jag skall anlägga några synpunkter på det som fru Sundberg tog upp. Jag kan förstå om det av psykologiska skäl upplevs som naturligt att försöka göra några förändringar i den lagtext som ni kommer med. Ni måste ju på något sätt försöka ge människor ett intryck av att allt vad ni har sagt att den socialdemokratiska högskolepolitiken skulle innebära är sant. Därför måste självfallet några ordridåer läggas ut; det kan jag förstå. Men fru Sundberg vet lika väl som jag att H 75:s förslag inte innebär någon totalspärr utan att detta är ett rykte som ni har spritt ut. Men, som sagt, psykologin må gärna användas, om den på något sätt kan vara er till hjälp. Ett par punkter bara hinner jag med på den korta repliktiden. Det är riktigt att den dåliga rekryteringen till naturvetenskaplig utbildning är mycket oroande. Det är en av de saker vi verkligen måste arbeta med. Men det finns anledning att fråga: Vilka styrningsåtgärder är fru Sundberg beredd a medverka till för att få en ökad rekrytering till de tekniska skolorna? Inte räcker det med litet hurtfrisk valfrihet. I regeringen hyser man eu sådant teknikerförakt som vi i går fick en flagrant demonstration av. Hur skall det upplevas av alla dem som vill söka sig till teknisk utbildning, när de har en känsla av att ändå den politik som skall föras i framtiden i rätt hög grad är ett hot mot dem som har satsat på teknisk utbildning och är tekniska experter? Sedan till vuxenutbildningen och de fackliga studierna. Det är möjligt att herr Burenstam Linder också varit ute och talat om detta, men jag talar om vad nuvarande ekonomiministern Bohman sade i finansdebatten i fjol. Fru Sundberg försöker litet vackert skriva om detta och säga att ni vill göra alla cirklar lika. Det innebär ju i praktiken att ni flyttar 30 milj.kr. från de prioriterade cirklarna och att de eftersatta grupperna i de fackliga organisationerna — för det handlar om eftersatta människor - inte får en chans att utan mycket stora ekonomiska uppoffringar själva gå in i dessa studier. Att ni medvetet tar ifrån de eftersatta grupperna en sådan möjlighet är ett exempel på den typ av utbildningspolitik som jag antar att ni nu kommer att bedriva. Den exemplifieras också av det förslag till vuxenstudiestöd som tydligen skall komma. Det är ju så, fru Sundberg, att orsaken till att man inte behöver ha någon äktamakeprövning när det gäller arbetsmarknadsutbildningen eller det särskilda vuxenstudiestödet är att stödet går till människor som i allmänhet ligger under 60 000 kr. i inkomst. Det nya och intressanta är att den markering ni gör är en markering för de högavlönade.
Herr talman! Jag får kanske blanda mig litet i den här debatten. Först vill jag instämma när fru Sundberg talar om hur H 75 har korrigerat en del av vad propositionen innehöll. Jag vill också säga att H-75 har korrigerat en del saker efter den första remissomgången. Därmed tror jag också att jag som ledamot av H 75 vågar säga att vi har lyckats ganska väl. Vi har även lyckats spika fast, i direkta satser och ordvändningar, att högskolan inte är totalspärrad. Det har också sagts i regeringsdeklarationen att den inte skall vara det.

Vi har Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt äntligen fått litet resultat. Propositionerna kom, och vi har fått ett bättre stöd till vuxenutbildningen. Herr Zachrisson tog här upp arbetsgivaravgiften och stödet i det sammanhanget. Jag vill påminna om att vi hade ett anslag över budgeten i den lottningssituation som förelåg. Vi kommer säkerligen från regeringspartiernas sida att fullfölja detta på ett sådant sätt att det blir tillräckliga stödåtgärder för utbildningen på denna punkt. Med detta vill jag ha sagt att jag inte tror att herr Zachrisson behöver vara orolig på något sätt i det här sammanhanget. Jag förstår att han inte är orolig men att han nu gärna vill ha den attityden här i kammaren, sedan han avgått som utbildningsminister. När det gäller uppsökandeverksamheten för vuxenstudier på arbetsplatserna, så blev den ensidig till visst studieförbunds förmån. Jag tror att det är nödvändigt att återställa jämställdheten därvidlag, för den var inte så perfekt, herr Zachrisson, efter de senaste besluten i utbildningsutskottet och i riksdagen.
Herr talman! Herr Zachrisson sade att fackets medlemmar är eftersatta i studiehänseende. Jag tycker att herr Zachrisson skall gå ut och se var man hittar de mest eftersatta grupperna i våra studiecirklar och inte minst se på dem som aldrig kommer med i en studiecirkel — de är i mycket stor utsträckning icke fackföreningsanslutna. Vi är överens om värdet av att öka utbildningen när det gäller teknik och naturvetenskap. På den punkten har vi för vår del framlagt åtskilliga förslag, och herr Zachrisson är säkert medveten om dem. BIl. a. har vi föreslagit att man i läroplanernå skulle införa undervisning i naturvetenskap på lågoch mellanstadiet, att man skulle höja betygsmedelvärdet, att man skulle undersöka möjligheterna till s.k. viktade betyg i gymnasiet för tillträde till teknisk högskola osv. Dessa förslag har den förutvarande utbildningsministern inte velat ta upp. Det är självklart att jag tror att vi nu kan vänta oss en förbättring på den punkten. Så till sist till frågan om den nya högskolan blir totalspärrad eller inte. Vad jag sade var att riksdagen tog avstånd från en spärrad högskola - var och en som ville studera vid högskola och var behörig skulle ges tillfälle därtill. Men i H 75:s förstag när det gäller den lokala antagningen till högskolestudier har man frångått det anmälningsförfarande som vi förordade och — under herr Ringborgs ledning — åstadkommit ett system som i praktiken måste kombineras med en totalspärr. Det är därför gläd Jande att höra att herr Zachrisson tydligen kommer att sluta upp bakom vad som står i den borgerliga regeringsförklaringen, nämligen att högskolan inte skall bli totalspärrad. Det har varit en väsentlig och grundläggande förutsättning i vårt arbete när det gäller den nya högskolan.
Herr talman! Först sade herr Larsson i Staffanstorp — som jag inte hade anledning att diskutera med, eftersom han inte fanns med på ta larlistan — att han begärt ordet för att ge fru Sundberg ett ord på vägen. Ni säger nu, herr Larsson i Staffanstorp, att ni är beredda att fulifölja bidragen till de fackliga organisationerna — jag hoppas att det då åtminstone innebär att de kommer att ligga på den nivå de har. Det är naturligt att jag känner stor oro för detta, eftersom den som nu är ekonomiminister och finansminister tidigare direkt har polemiserat mot bidrag av detta slag. Det är på det sättet, fru Sundberg, att de fackliga organisationerna och deras medlemmar vid den försöksverksamhet vi har haft i FÖVUX har visat sig vara de som är bäst rustade att klara den uppsökande verksamheten för att nå de människor som är sämst ställda i utbildningshänseende. Det är därför som vi från socialdemokratiskt håll ansett det vara så angeläget att gynna just dessa organisationer, att ge dem resurser att gå ut och söka upp de människor som är sämst ställda i utbildningshänseende. När ni vill ta bort de prioriterade bidragen till just dessa organisationer hotar ni de människor som är sämst ställda i samhället. Vi vill försöka göra er uppmärksamma på att det är ett angrepp inte bara emot de fackliga organisationerna utan ett angrepp mot de människor som är sämst ställda i utbildningshänseende. Till sist vill jag säga att jag förstår att vad fru Sundberg yttrar också är en polemik mot herr Larsson i Staffanstorp och H 75, eftersom fru Sundberg anser att H 73 och herr Larsson i Staffanstorp inte har fullföljt riksdagens intentioner. Mitt intryck är att H 75 på denna punkt har följt riksdagsbeslutet mycket noga. Fru Sundberg vet, trots att ni har använt detta i valrörelsen liksom i tidigare sammanhang, att det förslaget innebär att det icke blir någon totalspärrad högskola. Men jag kan som sagt förstå om ni i brist på sakpolitik har behov av en del psykologiska ordridåer i dessa sammanhang.
Herr talman! Jag konstaterar att herr Zachrisson fortsätter att kalla de fackföreningsanslutna för de sämst rustade i studiehänseende. Låt mig förklara situationen. Vårt förslag, också framfört i en reservation, att de prioriterade studiecirklarna inte skulle få en lika stor ökning av anslaget till studiecirklar som de övriga innebär inte att vi vill ta bort pengar från de prioriterade. Herr Zachrisson vet lika väl som jag att detta stöd har höjts återkommande för att motverka penningvärdeförsämring och annat. Vad vi har velat göra är att i första hand satsa höjningen på de icke prioriterade studiecirklarna för att åstadkomma jämlikhet mellan olika typer av studiecirklar. Jag kan bara konstatera att vi har olika uppfattningar om värdet av prioriterade cirklar. Herr Zachrisson anser — och det är kanske helt riktigt mot hans politiska bakgrund — att vi skall prioritera fackliga studier. Vi tycker att alla cirklar skall ha samma stöd. Men vi har inte talat om att ta bort utan om att höja stödet till de andra cirklarna så att Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt stödet blir jämnt fördelat.

Herr talman! När jag i går och i dag har lyssnat till debatten har jag blivit förvånad, ja, nästan skrämd. Vi har för all del blivit härdade i den tidningsdebatt som från socialdemokratiskt håll har förts efter valet och redan förstått att sämre förlorare än socialdemokraterna av årgång 1976 får man leta efter. När fanatism i förening med besvikelse går så långt att människor skriver insändare - man kan undra varifrån de kommer — som är så anstötliga och förgrovade att de ligger närmast ärekränkning, då undrar man vilket jobb man egentligen sysslar med. Behöver politiken vara så infekterad? Denna remissdebatt har också visat hur irriterad man känner sig på socialdemokratiskt håll inför sin nya roll som oppositionsparti. Det är synd att Knut Johansson i Stockholm inte är inne i kammaren nu. Han lämnade en felaktig uppgift. Han sade att centern har varit för elva kärnkraftverk. Det är att märka att 1973, när vi begärde ett moratorium, fanns det ctt aggregat som var laddat. Hade riksdagen gått med på vårt förslag hade dagens problem på byggnadssidan inte uppstått. Varför skall man känna sig så hopplöst utlämnad för att man har lämnat kanslihuset? Ett parti som är i oppositionsställning kan göra en stor insats i samhällsarbetet. Det kommer säkert även socialdemokraterna att göra. Se på de tidigare oppositionspartierna! Även där har naturligtvis viljan att komma i regeringsställning funnits, men oppositionsställningen som sådan har ingalunda medfört att man i ren surmulenhet har använt sig av ett ordval, munitlipt eller i skrift, som urartat på det sätt som vi har fått uppleva från socialdemokratiskt håll. Nej, bästa vänner från s-håll, jag är övertygad om att ni som oppositionsparti efter en tid kommer att finna att det går att arbeta effektivt för sina idéer även i den nya situationen. Jag tror att ni kan lansera idéer som även den sittande regeringen kan acceptera — ja, att det kan bli breda lösningar såväl i utskotten som här i kammaren. Under valrörelsen beklagades att man försökte piska upp en klasskampsstämning. Det är lika beklagligt om den skall fortsätta efter valet. I en modern demokrati är klasskamp en föråldrad metod. Visst skall i en utvecklad demokrati som vår samhällsidéerna tävla med varandra. Men det kan ske utan att man behöver utsättas för risker att skapa djupa och bestående klyftor mellan partier och folkgrupper i vårt land. Om vår demokratiska värdegemenskap raseras är det demokratin som blir förlorare. Vi har i de stora avgörande avsnitten av vår politik hitintills varit sams om tagen. Det bör vi kunna vara även i fortsättningen. En lösning av samhällsproblemen framöver fordrar politiska ställningstaganden, där en viss återhållsamhet med ekonomiska medel på alla områden måste ske. Vi har kanske olika uppfattningar om hur vi skall klara ekonomin. Men även här tror jag att det finns en viss värdegemenskap som grundar sig på erfarenheterna från jämviktsriksdagen. På ett område borde det finnas möjligheter att uppnå stor enighet, nämligen i miljöfrågan i hela dess vidd. Vi ser nu klart vid horisonten olika miljöhot, som inte bara gäller tryggheten för vår generation utan även tryggheten för kommande generationer. Det är väl framför allt tryggheten för de kommande generationerna som inger oss beslutsfattare oro. I de s.k. i-länderna i hela världen har vi under några decennier inte tänkt mycket längre än näsan räcker. Vi har roffat åt oss av naturtillgångarna på ett sätt som gjort att det nu verkligen gått upp för oss att dessa är ändliga. Vi har producerat varor på ett sätt som inte tagit hänsyn till vare sig den inre eller yttre miljön. Inte bara i vårt land utan i de industrialiserade länderna på hela vårt jordklot har vi fört en energipolitik, där sparande och hushållning i det närmaste varit en dödssynd. Jag vill gärna erkänna att vi här i Sverige vidtagit åtslåilliga åtgärder på: miljösidan. Men nästan dagligen får vi ändå larmrapporter om nya hälsorisker som uppdagats inom industrisektorn. Jag har emellertid visst hopp om att vi skall kunna gå betydligt längre. Vi måste helt enkelt göra det för att få bättre arbetsmiljöer och för att skapa en renare yttre miljö. Man borde kunna ha förhoppningar om att det inte skall föreligga några svårigheter att över partigränserna göra ansträngningar i detta syfte. Det är tydligt att det svenska folket söker efter en bättre livskvalitet. Kom nu inte och säg att jag går arbetsgivarnas ärenden, om jag något berör den undersökning som gjorts vid Uppsala universitet av 500 heltidsanställda män och kvinnor i Stockholmsregionen. Enligt denna intervjuundersökning skulle huvudparten av de heltidsanställda sätta mer fritid och en bättre arbetsmiljö framför mer pengar i åvlöningskuvertet. Två av tre vill ha kortare veckoarbetstid eller längre semester hellre än kontanta lönepåslag. En tredjedel av de tillfrågade anser att de inte har fått det bättre genom de standardhöjningar som skett under de senaste fem åren, utan de tror att de skulle ha haft det lika bra utan dessa. Det framgår också att många är beredda att betala ett högt pris för en bättre arbetsmiljö. Inte mindre än var femte tillfrågad är beredd att ta en lägre lön om man i stället får eu trivsammare arbete. Vi skall naturligtvis inte på något sätt förringa familjernas behov av ökade kontanta medel. Men vi får inte stirra oss blinda på detta. Även om vi får en aldrig så hög ekonomisk standard och uppnår vad som kan innefattas i ordet välsrdånd är det inte säkert att därmed välfärden infinner sig. Det är en väsentlig skillnad i innebörden av dessa ord. Det var inte så konstigt, om man i seklets början trodde att välfärden automatiskt skulle komma med välståndet — man utgick då från ett nolläge, från ett Fattigsverige. I dag har vi ett högt välstånd, men många människor söker tydligen efter ökad välfärd — en bättre livskvalitet. Vi är i dag på det klara med att en god arbetsmiljö, en god omgivningsmiljö och ett naturlandskap som ger rekreation medverkar till att Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt [S skapa välfärd i detta ords vidaste bemärkelse. Den undersökning som Jag här redovisat delar av tyder på en glädjande omvärdering av vad som är hög standard. Allt fler ifrågasätter om höjden av lycka är att kunna skaffa sig så många prylar som möjligt och värdesätter mera att få tid att vara tillsammans i familjen och möjlighet till fritidssysselsättning. Det intressanta är att man är beredd att avstå en del pengar till förmån för detta. I regeringsdeklarationen står det att miljöpolitiken skall bygga på en ekologisk grundsyn. Detta är kanske det viktigaste i hela regeringsdeklarationen. Märk väl att mänskligheten är sent ute för att kunna skapa ekologisk balans. På vissa områden har här skett en snedvridning, som inte går att rätta till. Människorna är för sin försörjning, trivsel och välfärd beroende av att hela livssystemet på jorden fungerar. Vi talar om ett ekologiskt system. Det finns må'nga ekosystem. En åker, en sjö, en skog osv. utgör exempel på olika ekosystem med en mängd samband och sammanhang mellan olika arter som utgör en livskraftig helhet. Men i dag har människan i många avseenden kommit att sätta sig över detta system. Det leder till sådana störningar i samspelet i naturen att vi i dag talar om miljökris, hungerkris, resurskris och klimatkris. När vi talar om ekologisk kris är det fråga om en situation, som rör hela samspelet i naturen — hela systemets livskraft. Men, säger någon, det är väl inte enbart dagens mänsklighet som har begått brott mot ekologin? Ja, det är riktigt. Men skillnaden är den att de ingrepp som nu görs har en helt annan räckvidd - än mer förödande. Låt mig ta kärnkraftsavfallet som exempel. Vidare hade människorna förr som regel någon annanstans att ta vägen från det område som man påverkat negativt. I dag är i stort sett alla områden lämpliga för mänsklig bosättning i anspråktagna. Det finns inte så många ställen kvar. Detta kanske gäller mer globalt. Men även i vårt land måste vi vara försiktiga. Vi har t.ex. här knappast befarat att vattenförsörjningen skulle bli problematisk. Denna höst har vi dock fått flera talande exempel på tätorter, som har problem med vattenförsörjningen. Grundvattnet sjunker. Sjöar töms på sitt vatten. Flera torrår har naturligtvis en stor skuld i det inträffade. Men man kan också befara att vi under årens lopp bedrivit utdikning av marker, vilka har fungerat som vattenreservoarer. Vi måste lära oss att ”bruka och ej förbruka” — ett kanske slitet uttryck. Men var säker på att lever vi inte därefter, kan vi aldrig nå den välfärd vi Önskar. Några sekunder till, herr talman! Jag vill bemöta herr Fagerlund, som tog upp de väldiga markprisstegringar som förekommit under de senaste åren. Jag håller med honom. Men den tidigare regeringen är i viss mån skuld till förhållandena, då den infört en jordförvärvslag som gör att fria krafters spel kan göra sig gällande vid köp av skog och mark. Den är i stort sett skuld till att skogspriserna har blivit så höga som herr Fagerlund här har angivit.

Herr talman! En näringspolitik, som tar vara på utvecklingskraften också i de mindre företagen, är ett av de viktiga instrumenten för att trygga arbete åt alla. Det kan vi läsa i regeringsförklaringen, och det är glädjande att detta äntligen blir klart uttalat som en väsentlig riktlinje för näringspolitiken. Alltför länge har den mindre och medelstora företagsamheten varit satt på undantag. Nu är det hög tid att ta fram den i solen och ge den växtkraft och utvecklingskraft till glädje för sysselsättningen på många håll i vårt land. Det gäller inte minst områden som i dag är starkt förknippade med den större företagsamheten och där stora företag dominerar näringslivets struktur. Detta är ett faktum, som inte tillräckligt uppmärksammats i den hittillsvarande näringspolitiska debatten. Göteborgsområdet är ett slående exempel på behovet av bättre utvecklingsmöjligheter för den mindre företagsamheten. Framtiden för arbetsmarknaden i Göteborg är inte en fråga främst om konjunkturer utan om strukturer, dvs. förändringar i näringslivets sammansättning. Särskilt utmärkande för Göteborgsregionen är det starka industrialiserade inslaget i näringslivet. Industrin domineras i sin tur av ett fåtal branscher och företag. Verkstadsindustrin svarar för drygt 60 ?5 av hela industrisysselsättningen. Volvo, SKF och varven ger ensamma arbete åt 40 ”5 av alla Göteborgsregionens industrianställda. Denna näringslivets koncentration till några enstaka branscher och stora företag gör naturligtvis Göteborgsregionen särskilt känslig. Risken för detta förstärks ytterligare av det förhållandet att dessa storföretag var för sig är starkt beroende av prisstegringen på energi och energikonsumtionens utveckling. Den socialdemokratiska regeringen höll alltför länge fast vid den traditionella uppfattningen att Göteborgsregionen hade en gynnad ställning. Man såg inte att den regionens näringsliv och arbetsmarknad kännetecknades av en djupgående strukturell obalans. Här i riksdagen reagerade redan 1971 Sven Gustafson i Göteborg starkt mot den djupt rotade felsynen i fråga om Göteborgsområdet. Vid den tidpunkten hade den socialdemokratiska regeringen t.o.m. i gång verksamhet som syftade uill att locka bort industrier från Göteborg. Man förstod helt enkelt inte den djupgående strukturella obalansens konsekvenser för sysselsättningen. Sven Gustafson liksom kommunstyrelséns ordförande i Göteborg Lennart Ström lyckades till slut få ändring på det synsättet, men det hände inte särskilt mycket, och det var allvarligt. Många krafter måste nu till för att vända strömmen i rätt riktning. Det krävs rejäla tag av statsmakterna, av kommunerna, av företagen och av organisationerna. I Göteborg drar nu kommunen i gång en mycket bred verksamhet för att stimulera och differentiera näringslivet. I Göteborg med sin särskilda näringslivsstruktur betyder det en favorisering av små och medelstora företag. Det är en livsnödvändighet för den balans som näringslivet och arbetsmarknaden där formligen skriker efter för Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt att inte kapscjsa. Det må blåsa hur goda konjunkturvindar som helst, det hjälper inte. Det är strukturen, sammansättningen av näringslivet, som det är fel på. Det näringslivsprogram som ligger till grund för den kommunala aktiviteten på detta område i Göteborg innehåller ett helt batteri av åtgärder för att främja den företagsamhet som obalansen i näringslivet kräver. Det handlar om allt från att ta fram de ofta anspråkslösa lokaler som av kostnadsskäl är en nödvändighet för de mindre företagen till att ge företagareföreningen ett ökat stöd och låta den administrera en särskild fond för icke tillverkande företag som har spridningseffekter på sysselsättningen inom andra sektorer. Det handlar om utbildning av nyckelpersoner i småföretagen. Den kommunala vuxenutbildningen får — för att nu ta ett exempel — kurser om hur man identifierar behov av nya tekniska lösningar, hur man utvecklar, saluför och exploaterar uppfinningar och förbättringar. Kommunen tar initiativ till inrättandet av vad vi kan kalla ett lokalt exportråd, som ger kostnadsfri enkel rådgivning till mindre företag. Ett produktutvecklingscentrum skall hjälpa mindre och medelstora företag att anpassa sig till nya marknadsförutsättningar och snabbare produktförnyelse. De små företagen är ju i väldigt stor utsträckning källan till vårt lands innovationer, särskilt på det tekniska området. Det är några exempel ur det göteborgska näringslivsprogrammets batteri för att främja den mindre företagsamheten. Det är i linje med regeringsförklaringens målsättning att ta vara på utvecklingskraften i de mindre företagen för att trygga sysselsättningen. Sysselsättningseffekten av en småföretagarvänlig näringspolitik är alltför litet uppmärksammad. Det gäller alldeles särskilt områden där storföretagsamhetens dominans skapat strukturella balansproblem som i Göteborgsregionen. Om alla de många små arbetsställena där ges en möjlighet att var för sig utvecklas, om så bara med en enda anställd, skapas effekter på arbetsmarknaden som står helt i klass med den mest omskrivna och uppmärksammade storföretagsetableringen i vårt land. Detta är den kvantitativa effekten. Därtill kommer en kvalitativ. Känsligheten för förändringar i konjunktur och struktur blir mindre. Spridningen till andra arbetsställen breddas. Tryggheten för sysselsättningen blir säkrare förankrad. Det är mot denna bakgrund som inte minst Göteborgsregionen och andra regioner med motsvarande, ofta otillräckligt uppmärksammade problem välkomnar den nya regeringens klara markering av utvecklingskraften i de mindre företagen. De konkreta åtgärder som krävs för en mera småföretagarvänlig näringspolitik kan var för sig synas obetydliga. Men tillsammantagna spelar de en avgörande roll för viljan och kraften att vidmakthålla och vidareutveckla det mindre företaget. Det handlar om många och små åtgärder, från att slopa arbetsgivaravgiften för fem anställda till att skapa trygghetsfonder och minska blankettkrånglet och mycket annat. Problemen med Göteborgsregionens näringsliv och arbetsmarknad har tidigare ventilerats flera gånger från denna talarstol. Varningsropen möttes först med misstro. Efter hand har allvaret i situationen blivit uppmärksammad. Varvskrisen har härvidlag naturligtvis blivit en hårdhänt påminnelse om den strukturella obalansen i Göteborgs näringsliv. I dessa dagar är slaget nära nog en knockout. Men nedräkningen måste till varje pris undvikas. Man får i sammanhanget inte glömma storindustrins sysselsättningseffekt i de många små företagen — bara dessa har tillräcklig bärkraft. Det är nödvändigt att samtidigt med räddningsaktioner av sådant slag som i varvsnäringen peka på behovet av en genomgripande omstrukturering av näringslivet i regionen. Det går inte att bara reparera. Man måste också bygga nytt. Och den omstruktureringen är omöjlig om inte arbetsförutsättningarna markant förbättras för den mindre och medelstora företagsamheten. För det är ju bara den som kan ge näringslivet den erforderliga förändringen av den struktur, den sammansättning, som visat sig så olycksalig för sysselsättningen. Herr talman! Det är därför som det är motiverat att till protokollet anteckna tillfredsställelse och förhoppningar med anledning av regeringsförklaringens markering av utvecklingskraften i de mindre företagen.

Herr talman! Regeringsdeklarationen innehåller en lång uppräkning av åtgärder som den nya regeringen tydligen tänker vidta. I vissa avsnitt ger regeringsdeklarationen konkreta besked, i andra är den allmänt hållen och i vissa avsnitt är den minst sagt tunn. Att så blivit fallet har väl sin naturliga förklaring i att författarna företräder skilda uppfattningar i en rad viktiga frågor. Det har gällt att åstadkomma ett aktstycke som alla kan ställa sig bakom. Strukturproblem och arbetsmarknadspolitik, som jag har för avsikt att ägna mitt inlägg åt, återfinns knappast som mer än allmänna fraser i regeringsdeklarationen. Ändå måste frågorna om att klara sysselsättningen vara det allra viktigaste. Hittills har vi bättre än flertalet andra industrinationer lyckats hålla sysselsättningen på en hög nivå, mycket tack vare aktiva insatser från den tidigare socialdemokratiska regeringen. Men hur blir det i fortsättningen? Snart sagt dagligen nås vi av larmrapporter om nedläggningar och inskränkningar. Det gäller järnoch stålindustrin, textiloch beklädnadsindustrin, glasoch träindustrin samt varuhandeln. Lägger man därtill den oro som alla anställda inom kraftverksutbyggnadens område har anledning att hysa är det åtskilliga tiotusentals anställda som känner Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt sin sysselsättning hotad. Regeringsdeklarationen ger inga anvisningar om hur den nya regeringen tänker medverka till att komma till rätta med strukturproblemen inom svensk handel och industri. Tystnaden och bristen på aktiva insatser bottnar förmodligen i skilda uppfattningar inom regeringen om hur och i vilken utsträckning samhället skall engagera sig för att klara problemen. Under valdebatten fick vi en del upplysande besked. I fortsättningen borde man förlita sig mer på företagsamhetens inneboende kraft eller, som det ibland också benämns, marknadsekonomins självläkande krafter. Socialdemokratin anklagades för att i alltför stor utsträckning blanda ihop politik och företagsamhet. De nya industrioch arbetsmarknadsministrarna har verkligen startat försiktigt. Det råder en påfallande valhänthet i regeringens sätt att ta itu med strukturoch sysselsättningsproblemen. Frågan är om de även i forsättningen tänker ”köra på krypväxeln”, och om det är den s.k. Ahlmarksdoktrinen som skall gälla i fortsättningen. Modellen är tydligen att företagen själva skall reda ut situationen. Arbetsmarknadsministern lyfter på telefonluren och förklarar för företagsledningarna att de har ett ansvar för sysselsättningen. Att så är fallet har säkert de fackliga företrädarna på resp. jobb redan klarat ut, så den vägen lär arbetsmarknadsministern inte nå särskilt stora resultat. Det behövs ett helt annat engagemang om man skall klara sysselsättningsfrågorna, vilket den nya regeringen tydligen inte är beredd till. Däremot har jag fäst mig vid att biståndsministern vid ett par tillfällen gjort klara deklarationer om att han önskar vidgade tullpreferenser för u-länderna. Biståndsministern har fört fram det gamla folkpartikravet, som riksdagen med stor majoritet förkastade så sent som i juni månad innevarande år, att tullpreferenserna gentemot u-länderna skall vidgas och att systemet med importbegränsningar skall tillimpas mer restriktivt. Detta innebär i klartext ökad lågprisimport av tekoprodukter. Centerpartisterna har tydligen fått böja sig för folkpartikraven. Inom moderatgruppen var meningarna även tidigare delade i de här frågorna. Vad betyder sådana åtgärder för en redan hårt pressad tekoindustri? Att läget verkligen är pressat framgår av de bokslutsrapporter som några av landets största tekoföretag nu presenterat. Förlusterna är av den storleksordningen att det måste till drastiska åtgärder om företagens fortsatta verksamhet skall kunna tryggas. 3 000 jobb är i farozonen enligt Beklädnadsarbetareförbundets ordförande. Tänker man även här tillämpa den s.k. Ahlmarksdoktrinen, dvs. att arbetsmarknadsministern tar telefonluren och meddelar företagsledningarna att de har ansvar gentemot sina anställda, samtidigt som biståndsministern driver frågan om ytterligare lättnader för tekoimporten? Nu har visserligen herr Ullsten, när han framträdde inför ett FN-forum här i Stockholm den 22 oktober, hängt på en deklaration att lättnaderna för tekoimporten från lågprisländerna inte får gå ut över de anställda inom textiloch skogsindustrin här i landet. Ja, det låter sig sägas. Men här framförs det ensidiga kravet på lättnader för importen utan att några som helst konkreta förslag presenteras om hur man skall lösa problemen för de anställda inom tekobranschen, Redan i dag är det ett ofrånkomligt faktum att de inom tekoindustrin sysselsatta får stå för en stor del av kostnaderna för lågprisimporten. De anställda inom tekoindustrin ligger lönemässigt, trots de målmedvetna låglönesatsningarna i de senaste avtalsrörelserna, fortfarande i klart underläge vid en jämförelse med anställda inom andra industrier. Det har inte heller saknats uttalanden om att tekoarbetarna får finna sig i ett sämre löneläge för att man skall kunna hålla lågprisimporten stången. En sådan uppfattning kan den fackliga rörelsen givetvis aldrig acceptera. Den ökade importen från lågprisländerna är en starkt bidragande orsak till tekoproblemen och den dåliga lönsamheten i branschen. Cirka 80 92 av de beklädnadsvaror som saluförs i Sverige är importerade. Vi tar på oss en mycket större andel av lågprisimporten från länder som Sydkorca, Hongkong, Taiwan, Pakistan och Indien än andra industrinationer. Vi kan, som biståndsministern tydligen föresatt sig att göra, verka för ett friare varuutbud mellan länderna, men då skal! vi också ha klart för oss att vi som nation redan ligger långt före i detta avseende. Den svenska lågprisimporten motsvarade 1975 ett värde av 32 dollar per invånare. Motsvarande siffra för Västtyskland var 22 dollar, för USA 12,5 dollar och för en industrination som Frankrike endast 5 dollar. Innan vi vet hur vi skall ordna upp situationen för de svenska tekoarbetarna borde vi gå ut och kräva att andra industrinationer tar sin andel av lågprisländernas produktion. I internationella sammanhang är ju den svenska marknaden en obetydlighet, men med nu rådande ordning blir lågprisimporten förödande för den svenska hemmaindustrin. Att i ett sådant läge tala om ytterligare lättnader för tekoimporten, utan att anvisa lösningar för hemmaindustrin, är en utmaning mot landets tekoarbetare. Herrar Ahlmark och Ullsten har nu i regeringsställning möjlighet att ensidigt bedriva folkpartikravet på lättnader för tekoimporten och gör därmed läget ännu mera bekymmersamt för svensk tekoindustri. Industriministern snuddade vid tekoproblemen i gårdagens debatt. Man funderar över problemen i kanslihuset, meddelade han. Ja, jag medger gärna att de inte är lätta att lösa. Men det behövs snara åtgärder, och det är inte särdeles mycket tid kvar för fortsatta funderingar. För tekoarbetarna och för regioner med ett betydande inslag av tekoindustri är det angeläget att få ett snart besked om regeringens inställning och om vilka åtgärder man tänker sätta in för att klara sysselsättningen för anställda inom tekobranschen. I den region som jag företräder här i riksdagen, Sjuhäradsbygden, är tekoindustrin helt dominerande. 64 & av de industrisysselsatta har sin dagliga gärning i tekoföretag, och ser man enbart på kvinnosidan är dominansen ännu större, Länsstyrelsen i Älvsborgs län har i dagarna presenterat en undersökning av Sjuhäradsbygdens sysselsättningsproblem. Den undersökningen visar Allmänpolitisk debatt 100 att 7 000 arbetstillfällen kommer att gå förlorade inom tekoindustrin fram till år 1980. Ingen annan av landets A-regioner har ett så ensidigt näringsliv som Sjuhäradsbygden, framgår det av undersökningen. De anställda inom tekoindustrin bär redan i dag, som jag tidigare anfört, en orimligt stor del av kostnaderna för lågprisimporten. Med sådana siffror för handeln är det minst sagt oroande när man talar om ytterligare lättnader för importen och sedan nöjer sig med allmänna formuleringar om att sådana åtgärder inte får gå ut över de anställda. Samhället har här ett stort ansvar. Det börjar bli hög tid att den nya regeringen bekänner färg och går från allmänna deklarationer till handling. Eller är det möjligen så att man här kommer att förlita sig på företagens inneboende kraft?

Herr talman! Den fulla sysselsättningens politik har alltid varit, är och kommer att förbli socialdemokratins viktigaste målsättning i samhällsarbetet. I vårt program för arbete och trygghet har vi utvecklat vår syn på sysselsättningsfrågorna, och vårt mål är att bereda af!la ett meningsfullt arbete. Under den senaste valperioden, mellan 1973 och 1976 års val, har som en följd av den socialdemokratiska regeringspolitiken över 240 000 nya jobb tillkommit i vårt land. Detta har skett samtidigt som vår omvärld, som vi är så beroende av, har drabbats av den största ekonomiska krisen sedan 1930-talet. I vårt land har vi lyckats skapa nya jobb, öka sysselsättningen och minska arbetslösheten, samtidigt som 17-18 miljoner människor gått arbetslösa i den västliga industrivärlden. Vi kan aldrig på socialdemokratins sida acceptera det synsätt som ledande ekonomer i Europa har gett uttryck för, nämligen att man numera kan och får acceptera en arbetslöshet på 4—-5 26. Det är, herr talman, min förhoppning att den nya borgerliga regeringen inte låter sig påverkas av ett dylikt synsätt. Även om vi alltså kan se tillbaka på en från sysselsättningssynpunkt god utveckling i vårt land under den gångna treårsperioden, hävdade vi från socialdemokratins sida under hela valrörelsen att sysselsättningen ständigt är hotad och att samhället måste ha en beredskap för att möta de problem och den strukturomvandling som måste till inom många branscher. Det räcker inte med slagord om 400 000 nya jobb om man inte samtidigt kan anvisa på vilka vägar man skall uppnå ett sådant mål. Vi vet att de tre partier som nu tillsammans bildar regering har olika synsätt på samhällets roll när det gäller näringspolitiken. Vår nuvarande finansminister Bohman har vid ett flertal tillfällen här i kammaren och på andra ställen gett uttryck för den uppfattningen att staten inte skall blanda sig i den näringspolitiska utvecklingen, att den statliga medicinen har överdoserats, att självläkande krafter skall verka osv. Detta är för den framtida sysselsättningen i vårt land oroväckande uttalanden. De problem som den svenska stålindustrin brottas med, tekoindustrins framtida utveckling och den svenska varvsindustrins bekymmersamma situation — för att ta några exempel på aktuella, för att inte säga akuta problem — löser man inte genom att förlita sig på Gösta Bohmans självläkande krafter, utan här krävs massiva insatser från statens sida. Det är, herr talman, oroväckande att i den mångordiga regeringsdeklarationen inte finns en enda antydan om hur den borgerliga regeringen avser att angripa den typ av strukturproblem som jag här har gett några exempel på. Är tystnaden ett uttryck för att man i den borgerliga trojkan är oense även på detta område? Det pensionerade kommunatrådet herr Holger Bergqvist i Göteborg, som numera är riksdagsman, hälsade från denna talarstol för en liten stund sedan med tillfredsställelse att regeringen skall angripa strukturproblemen. Men regeringen har inte sagt ett ljud i sin regeringsdeklaration om hur man skall angripa dem. Jag vill, herr talman, säga att jag till viss del dock blev något lugnad när jag i går lyssnade till statsminister Fälldin, som deklarerade att staten måste gå in med ytterligare stödåtgärder till bl.a. varvsindustrin. Men detta besked var inte mycket värt, herr talman. I dagens tidningar uttalar sig herr Fälldins industriminister, centerpartisten herr Åsling, om den aktuella varvssituationen, och hans uttalanden där går stick i stäv mot vad statsministern sade i kammaren i går om statens ansvar som delägare i Götaverken i Göteborg. Även om det numera är vanligt att ledande centerpartister ett par dagar efter publicerade intervjuer i Dagens Nyheter tar tillbaka vad man tidigare sagt, vill jag citera uttalanden som industriministern gjort i dagens nummer av Dagens Nyheter — uttalanden som skapat förstämning bland de anställda vid Götaverken i Göteborg. Herr Åsling säger enligt DN: Y> Det kan bli nödvändigt med ytterligare nedbantningar inom varvsindustrin — — — När och hur stora dessa neddragningar blir är ännu inte beslutat. Ett förslag kommer inom ett par veckor. En neddragning skulle framför allt drabba Göteborg. Göteborg är en expansiv region där man bör kunna hitta alternativ sysselsättning för dem som berörs, hävdade Nils G Åsling.” Herr talman! Detta är ett strålande exempel på borgerlig regeringspolitik. Ena dagen säger statsministern i kammaren att han känner ett ansvar för varvsindustrin — dagen därpå säger industriministern att nu måste man ytterligare banta varvskapaciteten i Göteborg.

Allmänpolitisk debatt debatt citeten och för Göteborgsvarven innebär beslutet en personalreduktion på 4 700 människor. Denna reduktion av sysselsättningen vid Göteborgsvarven skapar naturligtvis utomordentligt stora problem för de människor som förlorar sina jobb. Ytterligare personalinskränkningar skulle bli rena katastrofen. Det mest häpnadsväckande i industriministerns uttalande är emellertid att Göteborg skulle vara en expansiv region. Denna expansion har under de senaste fyra fem åren resulterat i en befolkningsminskning i Göteborg på 8 000-10 000 människor per år. Det är inga svårigheter att få annan sysselsättning i Göteborgsområdet, säger industriministern vidare. Låt mig, herr talman, belysa den aktuella sysselsättningssituationen för Göteborgsregionen! Företaget Volvo beräknar under perioden hösten 1976 till 1980 reducera sin personalstyrka med 1 500 personer. PLM, Surte, har under det senaste året reducerat sin sysselsättning med 200 personer. Fram till 1978-1979 kommer sannolikt hela Surte Glasbruk att rationaliseras bort. Det är ytterligare 420 personer som då blir arbetslösa. Turitz varslade i måndags uppsägning för samtliga 430 anställda vid huvudkontoret. Facit avvecklar samtliga anställda vid Odhners fabriker i Göteborg, 340 personer. För varven har jag redan sagt att majbeslutet innebär en reduktion med 4 700 personer. Hamnoch sjöfartsverksamheten minskar. Alla de underleverantörer och småföretagare, som herr Bergqvist talade mycket varmt för nyss, är starkt beroende av de stora företagen i Göteborg, och de drabbas naturligtvis utomordentligt hårt av den omställning som varvsindustrin i Göteborg nu genomgår. Sammanfattningsvis kan man säga att dynamiken, i meningen tillväxt och ökad efterfrågan på arbetskraft, helt försvunnit inom den privata sektorn i Göteborgsområdet. Enbart där konstant brist på personal föreligger, nämligen inom den kommunala sektorn där de tre bergerliga partierna haft ansvaret i tio år, finns det möjligheter att bereda människor sysselsättning. Vi har i dag den situationen i Göteborgsområdet att de nytillträdande på arbetsmarknaden såsom ungdomar och kvinnor har svårt att få arbete. Svårigheterna kommer med stor sannolikhet att öka. Ungdomsarbetslösheten är således på snabb uppgång. Ca 2 000 ungdomar under 25 år var vid slutet av september månad arbetslösa. De utgör 40 ?5 av samtliga arbetslösa i Göteborgsområdet. Även äldre utslagna, såsom tjänstemän vid varven, torde ha mycket liten chans att åter få jobb. Arbetsmarknaden är utomordentligt kärv. Herr talman! Så ser arbetsmarknadssituationen ut i Göteborgsområdet. Det är därför minst sagt häpnadsväckande när landets industriminister betecknar regionen som expansiv och säger att det inte skulle bli några problem om ytterligare nedskärningar av Göteborgsvärvens sysselsättning vidtas. Vi har ju under flera års tid från centerpartiets sida hört talas om Överhettning i storstadsregionerna. Men vi som företräder dessa re gioner här i kammaren har aldrig kunnat begripa det resonemanget. Mitt anförande här och de exempel jag visat tyder på att detta tal har föga eller ingen anknytning till verkligheten. Den storstadsfientlighet som centerpartiet så ofta ger uttryck för och som också för ett par timmar sedan herr Nilsson i Tvärålund talade om är i dagens situation ytterst oroväckande för arbetare och tjänstemän vid Göteborgsvarven. Talet om de 400 000 nya jobben klingar dåligt om landets industriminister fullföljer sina intentioner och medverkar till ytterligare nedbantning av Göteborgsvarven och därmed till arbetslöshet i Göteborgsregionen.

Herr talman! Med risk för att något avvika från mönstret för den här allmänna debatten tillåter jag mig att ta upp några frågor av regional karaktär. Jag har närmast begärt ordet för att något beröra de problem som uppkommer inom Boråsregionen när dess dominerande basindustri teko har uppenbara svårigheter, såsom herr Carlstein tidigare ganska utförligt redogjort för. : Tekoindustrins problem är ju ingalunda okända för denna församling. Så sent som i våras togs ett beslut om industripolitiska insatser som för den grundtextila produktionen inneburit ett visst stöd men som för konfektionsindustrins vidkommande visat sig vara snarast mindre än margincellt. Tidigare i denna debatt har flera talare framhållit hur krisartat läget är för teko — ”den allvarligaste krisen någonsin”. för att citera Thorbjörn Fälldin från hans tal i går. Just i dagarna har ju, såsom också nämndes i ett tidigare anförande, bl.a. Eiser i sitt bokslut redovisat hur bekymmersamt det är för konfektionen. Det är känt att man där har tankar på en omläggning, som kan innebära bortfall av ett mycket stort antal sysselsättningstillfällen.

Det är självklart att ett så betydande bortfall av sysselsättning som 7 000 personer under en femårsperiod — ca tredjedelen av hela antalet tekosysselsatta i Borås och Sjuhäradsbygden — skulle få utomordentligt allvarliga följder för denna bygds totala näringsliv.

Jag tillåter mig att ta fasta på de uttalanden som statsministern gjort tidigare i den här debatten, där han sagt att det nu är nödvändigt med insatser i en helt annan utsträckning än tidigare. När man prövar möjligheterna att bevara väsentliga delar av tekoverksamheten, inte minst konfektionsdelen, är det nödvändigt att pröva nya grepp vare sig det kan vara fråga om sänkta arbetsgivaravgifter, om offerttillverkning — eller - annat.

håller inte på långt när samma takt som avgången inom tekoföretagen.

Jag hoppas att den nya regeringen inte skall låta ”de obotfärdigas förhinder” omintetgöra en snabb verkställighet av riksdagsbeslutet. Den utlokaliseringen är, som länsstyrelsen säger i sin utredning, betydelsefull både som differentierande inslag i näringslivet och som en förstärkning av företagsservicen inte minst till de många småföretag som arbetar inom regionen. Genom tillkomsten av det nya flygfältet i Landvetter bör områdets kommunikationer både till orter inom landet och till utlandet förbättras avsevärt. Men fortfarande är två av de riksvägar som leder till Sjuhäradsbygdens centrum, Borås, bedrövliga. Det gäller riksväg 41. Borås — Varberg, och riksväg 42, Borås — Vårgårda, som är bygdens anslutning till E 3. Nu tillgängliga vägmedel ser ut att förskjuta de angelägna insatserna på dessa vägar långt in i en oviss framtid. Det är ett förhållande som är olyckligt ur nylokaliseringssynpunkt och som områdets befolkning och kommunala företrädare inte kan acceptera. Herr talman! Jag har med dessa ord bara velat ge några antydningar om de problem med sysselsättningen och näringslivets struktur som Boråsregionen har i dag och som kan komma att dramatiskt förvärras om man inte kan finna utvägar för att förhindra en snabb utslagning av tekoföretag. Denna bygd, som är starkt industrialiserad och hör till de områden där sysselsättningsfrekvensen, inte minst bland kvinnorna, är osedvanligt hög, måste få en rejäl chans att bibehålla sina arbetstillfällen även om tekobranschen fortsätter att krympa. Men det är hög tid att ”tänka till” om vilka åtgärder som bör vidtas. Och det är min förhoppning att regering och riksdag skall medverka till att lösa problemen inom Boråsregionen.

Herr talman! För någon vecka sedan var jag där hemma på ett vanligt, enkelt föreningsmöte. Det var ganska välbesökt, och de frågor som stod på dagordningen var sådana som medlemmarna väl kände till och som hade lokal förankring. Det gällde den kommunala budgeten — frågan om Pprioriteringar, höjning av kommunalskatten eller ej. Vår kommuns ekonomi är ansträngd, och den situationen känns nog igen i många kommuner i landet i dag. Sysselsättningen i kommunen har under de senaste åren varit stabil trots den internationella lågkonjunkturen. Tack vare att ortens företag har kunnat få del av den statliga selektiva näringspolitiken och utnyttjat möjligheterna till lagerstöd har syvsselsättningen varit god. Men ekonomiskt redovisar våra större företag inte alltför bra årsresultat. Befolkningsminskningen kan också noteras, och den har skett under ett flertal år. Det är främst de yngre som söker sig till orter med bättra utkomstmöjligheter. Sedan de första åren av 1970-talet har kommunen haft att ta ansvar för ett betydande överskott av hyreslägenheter. Trots statliga förlustbidrag har den kommunala andelen av kostnaden varit bekymmersam. Den har stegvis försämrat den kommunala likviditeten och främst varit till hinder för kommunens ekonomiska handlingsfrihet. Under de senaste åren har det dock varit en positiv trend. Överskottet, som varit ca 300 lägenheter, har gradvis kunnat minskas till mindre än hälften. Men så denna kväll kom det ett besked från kommunens dominerande företag. Inom något år skulle stålverket läggas ned; 140 arbetstillfällen berördes. Ännu hade inte nyheten kunnat sändas ut via massmedia, men om någon timme skulle pressmeddelandet vara ett faktum. När den fackliga förtroendemannen kunde informera oss om denna nyhet blev det först en dov tystnad i mötestokalen. Jag kände att alla tänkte: Vad kommer att hända nu med vår kommun? Låt vara att man sagt att inte en enda skulle behöva permitteras. Det var ju bra. Man skulle via naturlig avgång reglera antalet anställda i företaget. Det betyder rakt upp och ned inga nyanställningar. Kommunen får därför ingen tillväxt, och problemet blir därmed heller inte enklare. Det blev ingen budgetdebatt den kvällen. Andra frågeställningar kom att kretsa i centrum. Vad skulle göras? Vart skulle man vända sig? Skulle de fria marknadskrafterna kunna lösa problemen? Svaret blev: Nej. Om man haft den socialdemokratiska regeringen, ja. då hade denna samhällsgrupp haft sina naturliga kontaktytor. Nu hade landet en borgerlig regeringen. En ny situation hade uppstått. Fanns det någon realitet Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt i vallöftena om 400 000 nya jobb? Kunde man tänkas få förskott av dessa? Eller var löftet av samma slag som löftena i kärnkraftsfrågan? I bruksorter sätter man tillit till socialdemokratin. Så gjorde man även denna gång. Att svensk ståloch järnhantering står inför en allvarlig situation — det står klart för oss alla. Men den borgerliga regeringsdeklarationen innehåller inget om att möta dessa och andra basnäringars struktursvårigheter. Men, sade vi oss, man kan inte acceptera resonemanget att det enbart är den företagsmässiga lönsamhetskalkylen som skall avgöra handlingsmönstret. Det måste gälla i än högre grad för företag som är en dominerande del av näringslivet i en kommun och dess ompgivning. Situationen måste ses ur helhetens perspektiv, dvs. från samhällsekonomisk synpunkt. I dag synes alla vara överens om att man inte kan bygga samhällstryggheten på finansminister Bohmans valrörelsetes om ”de självläkande krafterna”. I våra industrilän har vi med oro noterat de s.k. investmentbolagens, typ Anders Wall, framfart. Vissa bruksorter har fått känna av den, och där är sysselsättningen i fara. Tyvärr fortsätter deras verksamhet i bruksorter som Hallstahammar, Wirsbo. Fagersta osv. De tillhör ju finansminister Bohmans stödtrupper när det gäller ”de självläkande krafterna”. men tjänstemän och arbetare är väl medvetna om att det synsättet inte bidrar till att lösa de mera långsiktiga strukturproblemen — det koncentrerar intresset helt till den kortsiktiga vinsten. De strukturproblem som möter vår svenska industri måste nu liksom tidigare lösas i samverkan mellan näringsliv och samhälle. Därtill behövs ett starkt samhälle, med god ekonomi, med politisk vilja och handlingskraft för att driva arbetsmarknads-, regionaloch niringspolitik i syfte att skapa arbete och trygghet. De senaste veckornas oro och reaktion på järnhanteringens område har i hög grad dominerats av de ekonomiska privatägarintressena. De samhälleliga konsekvenserna har kommit i skymundan. Den borgerliga regeringen har varit i avsaknad av reella åtgärder för att möta anstormningen, och det visar måhända bäst dagens samhälles sårbarhet. Socialdemokratin har — såväl som parti som i regeringsställning — lokalt, inte minst i bruksbygderna. under några år uppmärksamt följt t.ex. Bergslagens speciella situation men hela tiden försökt att se helthetsbilden, dvs. det samhällsekonomiska perspektivet. Låt mig bara påminna om t.ex. den stora järnbrukskonferensen i Fagersta i våras. Vi har i viss mån satt vår lit till de utredningar som i dag är 1i arbete. De skulle inom en snar framtid ge oss alla — näringslivets företrädare och samhällets övriga intressegrupper — det underlag som bedömts vara nödvändigt för framtida handlande. Nu synes man från storindustrihåll inte hysa den tilliten till den nya regeringen att man kunde avvakta utredningsmaterialet, utan man hand lade så att säga självständigt. Herr talman! Det här var några synpunkter som faktiskt kom fram vid föreningsmötet i bruksbygden. Vad kunde man göra? Ja, man gjorde snabbt ett uttalande som kunde publiceras i den lokala morgontidningen samtidigt med beskedet om nedläggning av stålverket. Man ställde vissa krav. Naturligtvis ställdes kravet att samhället skulle komma till hjälp. Vem annars? Åtgärden kanske blev etwt slag i luften. Men problemen finns kvar. Jag har från denna utgångspunkt velat ge en bild av hur man känner det — oro och osäkerhet inför framtiden uppstår alltid när sysselsättningen är hotad. Ännu har den borgerliga regeringen inte profilerat sig näringspolitiskt. Att uppvakta och få samma svar som de Forsmarksanställda känns inte meningsfullt. Därför är också osäkerheten inför framtiden stor. Mitt anförande har varit mycket lokalt präglat, men dess anda och mening känns nog igen i flera bruksorter. Dessa samhällen, som i regel domineras av ett enda storföretag, är mycket beroende av den arbetsmarknaden. Låt mig därför också helt kort ge några synpunkter på situationen i Västmanland, landets mest industrialiserade län. Under efterkrigstiden och fram mot 1970-talet hade länet ett växande befolkningstal och en industri som tillhörde de mest expansiva branscherna. Befolkningen ökade med omkring 30 000 per årtionde. Men denna ökning har sedan förbytts i en nettoutflyttning under 1970-talet, och vi måste nu tyvärr konstatera att länet sedan 1970 har haft en flyttningsförlust på 8 000 personer. Vi har tidigare i riksdagens olika debatter under årens lopp påpekat dessa fakta. Näringspolitiskt har vi noterat det i debatter om problemen I de flesta av länets kommuner svarar det dominerande industriföretaget för mer än halva industrisysselsättningen. Många kommuner är beroende av i stort sett ett enda företag. Det som kan hända inom järnhanteringen oroar oss — det kan drabba vårt län mycket hårt. Det är en klen tröst för oss att notera att dessa problem i motsvarande grad finns i andra industriländer. Vad som behövs är ett samlat grepp över utvecklingen. Det krävs ett styrande moment som kan vara en garanti för att arbete och trygghet skapas även för de regioner som är beroende av järnhanteringens framtida utveckling. Den nuvarande regeringen synes stå alltför frågande inför utvecklingen. Det har medfört handlingsförlamning. Det synes vara ett bra krav som den borgerliga kvällstidningen framförde för någon dag sedan: Nu krävs det att statsministern kommer fram och ger bevis på någon form av handlingskraft. Jag har den bestämda känslan att vad som i dag behövs om vi skall kunna trygga sysselsättningen är den socialdemokratiska grundsynen på Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt näringspolitikens alla områden. Herr talman! Detta om regionalsysselsättningen. Låt mig till sist ta upp ytterligare ett regionalt krav. Det gäller den nya högskolan. Även i vår region skulle vi få en del av helheten. Detta hade vi sett som en ljuspunkt och som ett viktigt steg mot att minska bristen på högre utbildning i länet. Starten för högskolan Eskilstuna/Västerås var utsatt till den I juli 1977. Det är ju känt att det har funnits krafter inom den nuvarande regeringens blockbildning som har motarbetat decentraliseringen av högskoleutbildningen. Vi hoppas nu att regeringen Fälldin åtminstone på denna punkt har ett fast handlingsmönster. Vi vill inte acceptera någon försening av starten för högskolan i Eskilstuna/Västerås.

Herr talman! Debatten efter valet om varför det gick som det gick är intressant att följa i synnerhet när socialdemokrater gör analyser om anledningen till sina upprepade valförluster. Även om olika skribenter i det partiet har många olika skäl att rada upp om varför väljarna och löntagarna lämnat den gamla regeringen, är det ett skät till bakslagen som, jämte den vanligaste kärnkraftsdogmen, återkommer i debatten. Det är att den förda bostadspolitiken anses ha varit en stor bov i valrörelsen. I flera artiklar återkommer man således till uppfattningen att de samhällen som byggts de senaste åren med framför allt småhus har undergrävt de socialdemokratiska idéernas ställning. I senaste numret av LO-tidningen, nr 29, tas det här interna socialdemokratiska problemet upp i två artiklar. Eftersom de här och andras resonemang kan vara en fingervisning om socialdemokratisk bostadspolitik i opposition, så är det av intresse att titta närmare på de här synpunkterna. Sålunda skriver Olle Svenning i LO-tidningen: ”Bostadspolitiken är förmodligen det tydligaste exemplet på hur den egna politiken direkt utlöst valnederlagen. : . Småhusbyggandet har premierats extremt. Det har betytt ökad privatisering, mindre social gemenskap och en kraftig förmögenhetsöverflyttning till ekonomiskt gynnade eller mycket gynnade grupper.” Han skriver vidare: ”Det är i villaförorterna socialdemokraterna gjort katastrofalt dåliga val. Det är inte konstigt. Hela miljön i de områdena strider mot socialistiska värderingar om att samhällsproblem skall lösas gemensamt och demokratiskt och att människorna har ett solidariskt ansvar för varandra.” Bitterheten inför småhussamhällena känner tydligen inga gränser i de socialdemokratiska leden. Olle Svenning beskriver de i dag mest efterfrågade bostadsområdena så här: ”Här uppammas en grotesk tävlan i allmän pyntighet och utsmyckning av det egna hemmet.” valet när han skriver: ”Nu är våra gamla strövmarker översållade med småhus — de kallas villor - och radhus.” Han frågar sig: ”Är deta ett stycke fiendeland? Jo, jag känner nog så ibland”, svarar han. Hallgrens beskrivning av småhussamhällena följer Olle Svennings när han skriver: ”Jag vet att de som bor i husen, villorna då, älskar sin ägda jord med ctt stilla vanvett. De odlar rosor och planterar träd. De bygger murar mot grannarna. I några fall har myndigheterna kopplats in, anmälningar och överklagningar hör till.” Skribenten konstaterar uppgivet: ”Att leva på medelklassens vis måste vara ett litet” elände — av omtanke om skribentens rykte använder jag här inte exakt hans uttryck. När han litet längre fram 1i artikeln verkligen berörs av sin avsky mot småhusfolket, vräker han plötsligt ur sig: ”Jag vill inte påstå att man i tillväxtens boningar bussade hundar på oss när vi kom med valmaterial. Men bra nära var det.” Hur nu det gick till! Alla de här våldsamma angreppen på småhusfolket och indirekt på alla dem som sparar och arbetar för att få ett eget hem i god miljö är emellertid inget nytt för socialdemokraterna. Under 1960-talet och i början av 1970-talet visade man sin bristande respekt för folkviljan då man envetct byggde två tredjedelar av alla bostäder i flerfamiljshus. Först när fenomenet med de tomma lägenheterna dök upp i början av 1970-talet insåg man sin blunder med att ha struntat i efterfrågan. I den omfattande bostadspolitiska propositionen år 1974 var därför förre bostadsministern — det lät så i varje fall — välvilligt inställd till att bostadsbyggandet skulle följa efterfrågan. Han deltog t.o.m. aktivt i debatten för att visa att den s.k. hyresgäströrelsen hade fel när den påstod att samhället subventionerade småhusboendet mer än flerfamiljshusboende. Men så kom omsvängningen i politiken, tydligen någon gång i vintras. I vårens bostadspolitiska debatt i kammaren kunde jag citera bl.a. det socialdemokratiska kvinnoförbundets tidning Morgonbris, där man skrev om kvinnofällor och skräcksamhällen. I tidningen medverkade också Ingvar Carlsson, där han fastslog att ”nu måste vi bygga tätare.” Det borde vara självklart för alla politiker att om nu 85 ”6 av svenska folket vill bo i småhus så sviker väljarna det parti som gör allt för att svartmåla småhusboendet. Det intressanta i bostadspolitiken nu är dock vad socialdemokraterna tänker följa för linje i opposition. Den socialdemokratiska deklarationen efter valet ger ingen som helst fingervisning, eftersom man lämnat alla större frågor inom bostadspolitiken därhän. Kraven på en mer socialistisk bostadspolitik står uppenbarligen för dörren. Landsorganisationen lär inte Ööverge sina krav på att skära ned avdragsmöjligheterna för småhusägare och därmed omöjliggöra sådant boende för de flesta med vanliga in Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 110 komster i våra storstadsområden, där priserna stiger snabbt på grund av den stora efterfrågan. Kraven på marksocialisering är framförda av LO och återfanns i otaliga motioner till den socialdemokratiska partikongressen förra året. Olle Svenning skriver apropå nödvändiga åtgärder att: ”det är privatiseringen och den sociala exklusiviteten i de nuvarande villaförorterna som måste raseras. Socialdemokratin måste givetvis i grunden ompröva sin politik här och inte bara huka när sådant som villasubventionering och marksocialisering diskuteras.” Herr talman! Mycket tyder på att oppositionens bostadspolitik i riksdagen kommer att bli problematisk och verklighetsfrämmande i känd socialistisk tappning. Det som däremot präglar bostadsavsnittet i vår regeringsdeklaration är att det är bostadskonsumenternas krav och önskemål som är det viktigaste. Alla människor skall oberoende av inkomst ha rätt till en god bostad, heter det. Lika väl som vi vill motverka spekulation vill vi också få till stånd en kostnadspressande konkurrens. Därav följer även förändringar av lånereglerna, vilket också fastslås i regeringsdeklarationen. Att konsumenterna kan vända sig till en annan plats i bostadspolitiken än tidigare finns det grund för att påstå. Ökande boendedemokrati genom ett reellt inflytande för hyresgäster, ökade möjligheter att direkt eller indirekt äga sin bostad för dem som vill det är några angelägna mål. Valfrihet mellan upplåtelseformer för både bostad och mark samtidigt som man försöker åstadkomma förenklade och decentraliserade beslutsformer i bostadsadministrationen kommer att kunna ge en mer varierad och konsumentinriktad bostadsproduktion än vi sett förut. När man tidigare envetet dominerade byggandet med flerfamiljshus i ofta steril miljö och därmed dämde upp en väldig efterfrågan på andra bostadsformer, exempelvis småhus, underbyggde man i själva verket en situation med ett väldigt småhusbyggande, där miljön ibland inte har ägnats tillräckligt intresse. Nu finns det all anledning att tro att kommande års bostadsproduktion skall kunna bli hög och jämn och vara inriktad på den aktuella verkliga efterfrågan. Herr talman! Den viktigaste uppgift inom markoch bostadspolitiken som nu är aktuell är trots allt att få en bygglagstiftning som möjliggör enklare beslutsformer för myndigheterna men också tar större hänsyn till konsumenterna och andra intressenter, däribland enskilda tomtägare. Naturligtvis har man inte i regeringsdeklarationen kunnat ange några vägar för att lösa dessa problem, som den gamla regeringen aldrig lyckades få någon klarhet i. T. v. får man dock tacksamt notera att det tycks kunna bli enklare regler för glesbebyggelsen. Jag har med detta inlägg velat beskriva den osäkerhet som nu präglar socialdemokraternas bostadspolitik. Den vildvuxna debatten före valet och de knapphändiga deklarationerna efter valet av det gamla regerings partiet gör att det känns så mycket mer värdefullt att ha den bostadspolitiska grund som presenterats av den nya regeringen.

Herr talman! När man efter stor spänning äntligen fick ta del av den nya regeringens regeringsdeklaration, förstod man att det var under stor vånda som detta aktstycke tillkommit. På några punkter kan man emellertid med tillfredsställelse konstatera att borgerligheten fullföljer socialdemokraternas politik. Vi noterar nämligen bl.a. att den femte semesterveckan finns inskriven i regeringsdeklarationen och att alla ungdomar skall erbjudas antingen arbete eller praktik och utbildning. Detta är direkta plagiat av det valprogram som socialdemokratin och fackföreningsrörelsen gick till val på. På dessa punkter kan man alltså konstatera att den kapitalistiska regeringen har för avsikt att genomföra socialdemokratins vallöften, vilket är utmärkt. Man får faktiskt, herr talman, ett intryck av att borgerligheten har betydligt lättare för att — på vissa punkter i varje fall — genomföra våra vallöften än att infria sina egna. Man kan möjligen göra den kommentaren att det i så fall var ganska onödigt att byta regering, eftersom socialdemokratisk politik bedrivs bäst av socialdemokraterna själva. I övrigt kantas dock den nya regeringens väg av idel brutna vallöften redan efter några veckor. Centerpartiets svek i kärnkraftsfrågan har omvitltnats mycket i denna debatt, och det är ju mer än ett brutet löfte. Efter att ha satt gränsen för ”dagtingandet” till Barsebäck 2 anser nu den nye energiministern, som är mer CUF-are än minister, att nästa gräns skall sättas vid Forsmark 3. Olof Johansson anser att centern eljest skall lämna regeringen. Det är alldeles uppenbart att misstron mot centern bland de aktiva kärnkraftsmotståndarna i dag är närmast total, samtidigt som alla de som för sin sysselsättning och utkomst är beroende av det energipolitiska beslut riksdagen fattat med stor majoritet känner oro för framtiden. Men det är inte bara då det gäller kärnkraften som olika intressen känner sig svikna av den kapitalistiska regeringen. De höginkomsttagare som förväntade sig maximering av marginalskatterna till 50 ?5 i enlighet med moderaternas löften letar förgäves efter sådana besked i regeringsdeklarationen. Detsamma gäller löftena om att folkpensionen skall vara skattefri i alla inkomstlägen, oavsett hur höga inkomster pensionärerna har i övrigt. Något sådant förslag förs inte fram. De som röstade på Fälldin och Bohman i hopp om att få eut vårdnadsbidrag på 10 000 kr. som förstärkning i familjebudgeten får titta i stjärnorna efter sina extrapengar. I stället har regeringen ”knyckt” några veckor i vårt förslag om en utbyggd föräldraförsäkring, ett förslag som Fälldin under valrörelsen betecknade som ”gammelhögerpolitik”. Det gör man nu till sitt, då man misslyckas med att komma Överens om någonting annat. Vi har naturligtvis inget emot att de borgerliga partierna sviker sina Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt vallöften på dessa punkter, eftersom deras ursprungliga förslag var ojämlika, för att inte säga reaktionära, till sina verkningar för det stora flertalet medborgare i landet. Vad som emellertid är mest skrämmande, som jag ser det, i den nya kapitalistiska regeringens deklaration är den fullkomliga avsaknaden av ett reellt program för sysselsättning och välfård. Där sägs, som många har poängterat tidigare, inte ett ord om de stora strukturproblem som möter inom olika branscher och företag i landet. När nu strukturproblemen hopar sig i Hälleforsnäs, i Vikmanshyttan, i Söderfors, inom textilindustrin, varvsindustrin osv., då står den nya regeringen i det närmaste handfallen. När den nye industriministern Nils G. Åsling under senare tid intervjuats om dessa problem har hans stående svar varit, att regeringen ”förutsättningslöst” skall pröva de uppkomna situationerna. Han använde i debatten här i kammaren samma formulering. Herr talman! Det är detta förutsättningslösa i den nya regeringens sysselsättningspolitik som är det mest skrämmande. Den socialdemokratiska regeringens näringsoch sysselsättningspolitik byggde nämligen på förutsättningen att klara strukturproblemen och så långt möjligt trygga jobben åt människorna i utsatta branscher och orter. Någon sådan förutsättning bygger uppenbarligen inte en borgerlig sysselsättningsoch näringspolitik på. Här skall tydligen de fria marknadskrafterna få ökat spelrum, och det är detta som oroar oss. Den nye industriministern säger visserligen att det i första hand är de tidigare ägarna som är skyldiga att känna sitt ansvar och trygga jobben för de anställda, exempelvis genom annan lokalisering, när de lägger ned verksamheten på en ort. Ja, det låter sig sägas. Vi har erfarenheter av hur det brukar bli, bl.a. från Skaraborgs län. Vi tyckte också för vår del att Euroc-koncernen hade ett ansvar för de anställda vid Cementas anläggningar i Hällekis, men vi blev djupt besvikna. Privatkapitalet svek som bekant Hällekis, och staten fick träda till för att trygga jobben för de anställda och rädda det lilla samhällets fortbestånd. Industriministern kommer att få möta många sådana här problem, och då gäller det att ha handlingskraft nog att ta sig an problemen i den ordning de anmäler sig. Här gäller det inte bara att vara ”förutsättningslös”. Här gäller det att ha en vilja. Efter att ha konstaterat att vi fått en borgerlig regering, efter nära ett halvsekel av socialdemokratiskt maktinnehav, så gör Nils Lundgren vissa jämförelser mellan den situation som rådde 1932 när socialdemokratin trädde till och de förhållanden som råder nu när de borgerliga tagit över makten. Så här säger han: ”År 1932, när socialdemokraterna kom i regeringsställning, var världen just på väg att med möda resa sig ur en djup arbetslöshetskris. Sverige hade kommit in i depressionen långt efter de stora industriländerna; arbetslösheten blev långt mindre omfattande här och krisen övervanns snabbare.” Sedan har Lundgren en förklaring varför vi lyckades så bra. Han fortsätter: ”Socialdemokratin hade moderna idéer om hur man bekämpar djup depression och vidtog åtgärder som var ägnade att minska arbetslösheten. Partiet påbörjade också ett socialt reformarbete som i dag framstår som utomordentligt framsynt och framstegsvänligt för praktiskt taget alla svenska medborgare. Dessa insatser” — säger Lundgren vidare — ”är säkert, tillsammans med Per Albins roll som samlande gestalt under kriget, viktiga förklaringar till partiets starka ställning i svensk politik alltsedan dess.” Fsin fortsatta analys säger Lundgren följande: ”De borgerliga kommer till makten i ett läge som liknar 1932 i vissa avseenden. Västvärlden är just på väg att resa sig ur den djupaste arbetslöshetskrisen sedan detta år och Sverige har även nu flutit ovanpå i någon mån.” Sedan ställer Lundgren frågan om dessa förhållanden kan komma att stärka de borgerliga partiernas ställning på längre sikt såsom hände med socialdemokratin på 1930-talet. ”Sannolikheten för detta är nog liten”, tror Lundgren och fortsätter: - ”Förutom att den just genomgångna krisen i västvärlden inte alls är av samma dignitet som trettiotalets, har den ju nästan helt undgått att drabba dagens svenskar som individer. Lagerstöd, Åmanlagar, efterfrågestimulans och upplåning utomlands har inneburit att följderna dels burits mera solidariskt av folkhushållet, dels skjutits på framtiden.” Herr Lundgren tror inte på någon politisk-psykologisk effekt till de borgerliga partiernas förmån. Han tror att det skulle vara bäddat för stora bekymmer för den borgerliga regeringen. Då vill det ju till, herr talman, att man har den handlingskraft som behövs för att tackla de problem som dyker upp. För det första tycker jag att herr Lundgrens uttalande är ett öppet erkännande av att socialdemokratin under de gångna åren fört en politik som i hög grad gynnat det stora flertalet av svenska folket och av att man på ett skickligt sätt hållit vårt land utanför omvärldens stora kriser. För det andra kan man, herr talman, tolka den uppsats herr Lundgren skrivit som en uppmaning till den nya regeringen att nu är det dags att börja regera.

Herr talman!

Det är därför glädjande att nu, när valrörelsen är över, i stor utsträckning också de värsta okvädinsorden försvinner ur det politiska språket och att vi återigen kan få lyssna till vårt vanliga vardagsspråk. Jag är övertygad om att demokratin skulle må väl av att vi så långt som möjligt söker använda detta språk även i den redan nu påbörjade Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt valrörelsen inför kommande val. För arbetarrörelsen är självfallet högerframgångarna i årets val mycket beklagliga, kanske framför allt beroende på att det visar sig vara möjligt att vinna gehör bland så stora delar av väljarkåren för, som jag tycker, reaktionära idéer och en medveten spekulation i missnöje. Det är dessutom mycket beklämmande att dessa högerkrafter i inte så ringa utsträckning lyckats vinna röster på att tackla solidaritetstanken. Detta gäller inte minst i de delar av vårt land där människorna har det som bäst. Mot denna bakgrund kan vi än en gång slå fast att det är betydligt lättare att gå fram i ett val genom att piska upp missnöjesstämningar än genom att redovisa konkreta handlingsprogram. Vi känner alla till att de borgerliga partierna före valet inte hade någon som helst möjlighet att gemensamt arbeta fram ett borgerligt regeringsprogram. Men efter valet lyckades ett fåtal borgerliga politiker att med personliga medhjälpare utarbeta regeringens handlingsprogram. De många kompromisserna i regeringsdeklarationen är inte precis ämnet för dagen hos många svikna borgerliga väljare, men det är inte fridlyst — även om de borgerliga tidningarna gör sitt bästa. Vi kommer absolut inte att glömma 'centerns taktiska spel om kärnkraften i slutskedet av valrörelsen. Alla minns Fälldins upprepade försäkring att han sannerligen inte skulle dagtinga med sitt samvete för att få en statsrådspost. I detta beklagliga taktikspel deltog också folkpartiet och moderata samlingspartiet. Dessa partier visste naturligtvis redan då att en kompromiss var nödvändig, men före valet ansågs det inte lämpligt att tala om sakläget för väljarna. Det är klart att detta, inte minst när det gäller förtroendet för vår demokrati, är synnerligen allvarligt. Det måste finnas en målmedveten strävan hos oss alla att skapa förtroende för vår representativa demokrati, annars fungerar den inte. Med tanke på det dåliga utgångsläget, kampanjer från enskilda personer och kapitalstarka grupper inom näringslivet, gjorde socialdemokratin ändå en fin insats. Det var verkligen starkt att i slutspurten vända de så länge besvärande opinionssiffrorna. Förklaringen ligger till stor det i den aktivitet som de socialdemokratiska valarbetarna utvecklade, inte minst på arbetsplatserna. Men tyvärr räckte det inte till för att vända kurvan helt och ge arbetarrörelsen ett välförtjänt segerval. Fortfarande är dock arbetarrörelsen den numerärt största organisationen i landet. Rörelsens ställningstaganden har haft och kommer att ha stor betydelse för den fortsatta samhällsutvecklingen. I dag har vi också all anledning att känna oss både glada och tacksamma över de reformer som genomförts under de gångna åren. Det har skett genom ett socialt reformarbete som nästan saknar motstycke på andra håll i världen. Friheten för den enskilda människan har blivit större än någonsin tidigare. Demokratin har byggts ut på det ena området efter det andra. Utvecklingen har samtidigt medfört att vi kunnat riva den ena klassmuren efter den andra. Herr talman! Enligt tidningen Arbetet är det helt enkelt så att de bor gerliga partierna i sin regeringsdeklaration staplat sina slagord på varandra. Det är ett grumligt hopkok av de olika partiernas stridiga viljor, säger tidningen. Olof Palme har också rätt när han med skärpa har kritiserat regeringsdeklarationen på flera centrala punkter, t.ex. beträffande strukturproblemen inom näringslivet, bristen på intresse för folkrörelserna och de föreslagna skattelättnaderna för företag och höginkomsttagare. Liksom Olof Palme anser jag att den borgerliga regeringen helt har gått förbi folkrörelsernas betydelsefulla insatser i samhället. I detta sammanhang vill jag därför understryka att arbetarrörelsen är angelägen om alt såväl producentkooperationen som konsumentkooperationen även i fortsältningen skall få goda möjligheter till utveckling. Kooperationen är en demokratisk folkrörelse, med en djup ideologisk samhörighet med de stora folkröretserna. Den ägs av medlemmarna, och dess viktigaste uppgift är att tjäna dem. Även en borgerlig regering, där centerpartiet med en stark förankring i producentkooperationen ingår, borde'verkligen ha skäl att ifrågasätta, om det finns plats för likgiltighet när det gäller kooperationens utveckling i framtiden. Därför bör den nya regeringen ge besked om hur den ser på folkrörelsernas verksamhet. I regeringsdeklarationen informeras bl.a. om att förslag kommer att läggas fram om vissa lättnader i fråga om arbetsgivaravgifter samt ändrade skatteregler för familjeföretag. Som kammarens ledamöter känner till, så har det tidigare framförts förslag om att företag med mindre än fem anställda skall slippa arbetsgivaravgift. I detta sammanhang vill jag peka på att dagligvaruhandeln fortfarande är utpräglat småföretagsbetonad, trots de nedläggningar som har skett. Enligt långtidsutredningen 1975 utgör företag med färre än fem anställda omkring 80 ?4 av det totala antalet företag. Motsvarande andel inom varuhandeln som helhet är 70 "6. Jag vill vid detta tillfälle vädja till regeringen att inte lägga fram ett sådant förslag för riksdagen, ty om så skulle bli fallet får folkrörelsen konsumentkooperationen ett allt svårare konkurrensläge. Det skullie nämligen helt enkelt betyda att en privat affärsman med samma antal anställda som konsumbutiken på andra sidan gatan skulle slippa arbetsgivaravgift, medan konsumtionsföreningen skulle få fortsätta att betala avgift som tidigare. Det kan inte vara en konkurrenspolitik som överensstämmer med samhällets intentioner. — ' I regeringsförklaringen finns ingen markerad vilja att ta itu med strukturproblemen i de tunga och utsatta branscherna — stålindustrin, varven, textiloch beklädnadsindustrin. Olof Palme har också rätt, när han i sitt uttalande på fredagen pekade på denna lucka i texten, skriver Dagens Nyheter. Frågan om hur sysselsättningen på lång sikt skall tryggas måste vara en central arbetsuppgift för varje regering. Det är fråga om ett regeringsarbete som kräver åtgärder på en rad olika områden. Det råder inget tvivel om att ett litet land som vårt kan få stora svårigheter att klara målet med höjd sysselsättning i en värld där regeringar prioriterar andra frågor än sysselsättningsfrågorna. Jag tror knappast att den bor Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt gerliga regeringen kommer att gå i land med uppgiften att trygga arbete åt alla arbetstagare. Erfarenheten från den gångna månaden visar att den är splittrad inbördes och tydligen även hårt bunden till gamla idéer om marknadskrafternas fria spel. Industriministern får därför med säkerhet stora svårigheter att klara strukturomvandlingens konsekvenser för de enskilda människorna. Herr Hugosson har ju här på ett, enligt min mening, utmärkt sätt skildrat situationen i Göteborgsområdet, där det verkligen kommer att krävas insatser från regeringens sida. För att den framtida sysselsättningen skall kunna säkerställas behövs en plan som måste bygga på helt andra värderingar än de som nu tydligen präglar den sittande borgerliga regeringen. Till sist: Arbetsmarknadsläget i mitt hemlän är bekymmersamt, och det måste i fortsättningen ägnas all uppmärksamhet. Det allmänna läget för länets tekoindustri och den senaste tidens händelser — däribland även regimskiftet — har tydligen ökat svårigheterna för flera företag och skapat sysselsättningsproblem för de tekoanställda i Falköping, Skövde och Mullsjö. Omstruktureringen av varven påverkar flera av länets industrier. Mest kritiskt är läget vid Forsviks Bruk med 70 anställda. Här vill jag för andra gången rikta en vädjan till regeringen och i detta fall be den att bevilja Forsviks Bruk erforderligt lokaliseringslån, så att företaget kan fortleva och arbetet tryggas för personalen. Som bekant drivs anläggningen i Ranstad med av riksdagen anvisade medel. De statliga anslagen för driften av verksamheten räcker endast fram till juli månad nästa år, och här vill jag för tredje gången rikta en vädjan till regeringen: Ge personalen vid Ranstadsverket ett positivt besked om fortsatt sysselsättning vid verket. Av min kortfattade redovisning över näringslivsoch arbetsmarknadssituationen i Skaraborgs län framgår att läget är bekymmersamt. Vi måste därför kunna räkna med att regeringen med stor uppmärksamhet kommer att följa utvecklingen i länet och vidta nödvändiga näringspolitiska åtgärder.

Herr talman! Det är ganska typiskt att debatten om barnen kommer i slutet av en lång allmänpöli(isk debatt. Barnen är ställda på undantag i samhället. Det svenska samhället är fortfarande barnförbjudet. Det borde vara tvärtom. Barnen är en gemensam tillgång för oss alla. Och barnen symboliserar framtiden. Dem borde vi i stället placera i första rummet. Det är aldrig kartlagt hur många nyckelbarn det finns, hur många påsbarn det finns, hur många barn som lämnas utan riktig omsorg. Men vi kan dra ganska säkra slutsatser om vi ser på tillgången på daghemsoch fritidshemsplatser och jämför antalet med hur många mammor som förvärvsarbetar. Ställ t.ex. siffran 70 000 dagshemsplatser, som det finns i dag, mot behovet 450 000 platser. Och ta och reflektera över om 100 000 daghemsplatser på fem år räcker när det behövs 450 000 i dag! Vänsterpartiet kommunisterna har många gånger krävt att alla för skolebarn skall ges rätt till en daghemsplats därför att barnen behöver vara på daghem. Vänsterpartiet kommunisterna har också föreslagit en utbyggnad med 50 000 barnstugeplatser per år. Hälften av alla barn behöver daghemspliats därför att deras mammor förvärvsarbetar. Och det finns undersökningar som visar att upp till 40 26 bara av fyraåringarna i nybyggda bostadsområden har speciella behov av att vara på daghem. Den utbyggnadsplan som den förra regeringen - om jag får säga så — är så stolt över kommer att visa sig att vara helt otillräcklig om man har ambitionen att bygga daghemsplatser för barnens behov. Den socialdemokratiska regeringen med herr Aspling hade 44 år på sig att lösa daghemsfrågan. Resultatet är katastrofalt dåligt. 11 000 barn köar i dag till daghem i Stockholm. 2 000 barn köar i Huddinge och 1 000 barn köar i Kalmar, för att nu nämna några exempel på vad den socialdemokratiska regeringen har åstadkommit för kösituation. Kommunerna är fortfarande helt självbestämmande när det gäller både utbyggnadsgrad — den s.k. servicenivån - och utbyggnadstakten, och de kommunala förskoleplanerna visar en skrämmande ovilja att bygga bort daghemsbristen och täcka behovet av daghem. Föräldrar kommer, trots vad som nyligen sagts i valrörelsen, att också i fortsättningen tvingas improvisera tillsynen för barnen, och til syvende og sidst, herr talman, är det barnen som kommer att få sitta i kläm. Inte förrän två åtgärder vidtagits kommer daghemsfrågan att lösas kvantitativt. Den första är en lagstiftning som ger kommunerna en laglig skyldighet att bygga daghemsplatser så att alla barn får plats. Den andra är att kommunerna ges ekonomiska möjligheter att bygga ut barnomsorgen. Det innebär att staten måste ta över alla kostnader för barnomsorgen. Jag skulle vilja veta hur den nya regeringen ställer sig till dessa åtgärder. Centern har i sitt valmaterial, som jag har i min hand — det är som kammarens ledamöter kan se grönt och fint — gått ut med en slogan som låter så här: Alla skall erbjudas samhällets barnomsorg. Centern säger vidare: Kommunerna måste få resurser att bygga ut barnomsorgen och höja kvaliteten. När och hur, skulle jag vilja fråga socialministern. Jag tycker att det är märkligt att han saknas här i kammaren när riksdagen diskuterar barnomsorg, men jag vet att han lyssnar på debatten, och han kan ju återkomma senare. Jag är vidare nyfiken på hur den nya regeringen skall hantera daghemsfrågan, inte minst med tanke på moderaternas ovilja att bygga daghem — och moderaterna har ju fått en framträdande plats i regeringen när det gäller sådana här frågor. Sedan till kvaliteten på daghemmen. I regeringens deklaration sägs det att utbildningen av personal skall öka och att normer för personaltäthet och gruppstoriek skall fastställas. Då vill jag fråga: 1. Är det bindande normer är eller är det bara en rekommendation det är fråga om? Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt ta kunde socialminister Gustavsson också passa på att svara på. Att tillräckligt med personal utbildas är en grundförutsättning för att daghemmen skall fungera kvalitetsmässigt. Folkpartiet och centern har tidigare tillsammans med vänsterpartiet kommunisterna reserverat sig i socialutskottet för en personaltäthet som bygger på barnstugeutredningens normer. Om de borgerliga partierna fortfarande står fast vid den ståndpunkten måste också personal utbildas i en helt annan omfattning än vad som nu planeras. Det vore intressant att få en precisering på den punkten också. Och när det gäller gruppstorlek har centerpartiet och folkpartiet uttalat sig för samma krav som vänsterpartiet kommunisterna, nämligen att det skall finnas högst tio barn i småbarnsgrupper och högst 15 barn i syskongrupper. Herr talman! Regeringsdeklarationen är så fantastiskt luddig på dessa punkter, att det vore bra om det kunde klarläggas hur man tänker sig att förbättra kvaliteten på daghemmen. Barnstugeutredningen redovisade för ett tag sedan siffror som visade att det fram till 1980 skulle behöva utbildas upp till 60 000 personer. Denna beräkning gjordes innan beslutet om de 100 000 nya daghemsplatserna fattades. Det behövs alltså en mycket kraftig ökning av utbildningen av personal för daghemmen. Jag tänkte nu gå över till att jämföra barnen med bilarna. Jag ställer följande fråga: För vilka planerar samhället — för barnen eller för bilarna? Svaret måste bli: Samhället planerar för bilarna. För att en stadsplan skall bli godkänd måste mark reserveras för parkeringsplatser. Man måste reservera mark för inte mindre än 1,2 parkeringsplatser per lägenhet. För daghem behöver man inte reservera något markutrymme. Daghemmen planeras ofta in som ett sista moment i stadsplanen och får ofta ta den markbit som blir över. Både när det gäller utrymme för bilar och kostnader för att anlägga parkeringsplatser blir jämförelsen mellan bilen och barnet skrämmande. En utomhusparkeringsplats tar inte mindre än 25 m? i utrymme. Det utrymme som barnen får i ett daghem uppgår till 9,4 m?, under förutsättning att det över huvud taget byggs något daghem. Det kostar 2 500 kr. att anlägga en markparkeringsplats. Det enklaste parkeringsdäck har en anläggningskostnad på 15 000 kr. De här siffrorna är beräknade utan tillägg för markkostnader. För ett exklusivare parkeringsgarage kostar varje bilplats 25 000 kr. Det nya Kungstorgsgaraget i Göteborg kostar 50 000 kr. att uppföra per bilplats. Ställ de siffrorna mot kostnaden för att anordna en daghemsplats, som är ungefär 21 000 kr., och det förhållandet att kommunerna bara får 12 000 i anordningsbidrag. Samhället planerar för bilen och kostar på bilen, men man planerar inte för barnen och kostar inte på barnen. Detta förhållande är helt orimligt. Det borde vara naturligt att på tidigast möjliga stadium planera för barnen och planera in daghemmen i stadsplanerna. Ett minimikrav borde vara att avsätta 10 m? i flerfamiljshusområden för daghemsutbyggnad. En sådan planeringsnorm skulle effektivt tvinga fram markreservationer för barnomsorgens utbyggnad. Vänsterpartiet kommunisterna har krävt att alla barn skall ha rätt till en daghemsplats. Alla barn måste få denna rätt. Det är en fråga om jämställdhet mellan barnen. Men daghemsutbyggnaden är också en grundförutsättning för kvinnans frigörelse. Socialdemokraterna har haft 44 år på sig att lösa jämlikhetsfrågorna och det enda man gjort är att på senare år tillsätta en delegation för jämställdhet. Folkpartiet har varit högljutt i jämställdhetsdebatten och tjatat om en lag mot könsdiskriminering. Den lagen står också omtalad i regeringsdeklarationen. Men vad som saknas är konkreta åtgärder för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Arbetsmarknaden behöver bl.a. förändras så att det inte finns en arbetsmarknad för män som utmärks av hög lön, intressanta arbetsuppgifter och karriärer och en för kvinnor med låg lön och deltidsarbete. Men om detta sägs ingenting I regeringsdeklarationen. Daghem åt alla barn men framför allt åt alla barn till kvinnor som vill ut i förvärvsarbete och i utbildning är ett led i kampen för jämställdhet. Att genomföra sex timmars arbetsdag för alla är en reform som också befrämjar jämställdheten. En lag mot könsdiskriminering löser inga jämställdhetsproblem. Till detta behövs konkreta åtgärder. Även bostadspolitiken måste förändras. Fortfarande bygger man för en familjesituation som inte längre existerar. Jag tycker att det hade varit intressant att få några konkreta förslag från regeringen på hur man skall lösa jämställdhetsfrågorna. Men vi får kanske höra någonting av herr Romanus. Att hänga upp jämställdheten på en lag är en alldeles för obetydlig och verkningslös åtgärd. Det behövs konkreta åtgärder: Det behövs åtgärder på arbetsmarknadens område och på barnomsorgens område. Det behövs en arbetstidsförkortning för alla till sex timmar, och det behövs en förändrad bostadspolitik. Detta är konkreta åtgärder som befrämjar jämställdheten mellan män och kvinnor, och det är krav som vänsterpartiet kommunisterna under många år ställt. Men om detta kan vi inte läsa någonting i regeringsdeklarationen.

Herr talman! Det svåra med jämställdhet mellan kvinnor och män är att genomföra den i praktiken. En politik för jämställdhet inom familjen, arbetslivet, i fråga om samhällsoch fritidsaktiviteter kräver en vilja och en förmåga till genomgripande samhällsförändringar - samhällsförändringar som av vissa medborgare kan upplevas som ett hot mot trygghet och självkänsla. Låt mig som ett exempel ta det ekonomiska familjestödet — skatterna och de sociala förmånerna. Behovet av social trygghet och socialt stöd ser helt annorlunda ut för en familj där kvinnan är hemarbetande än för en familj där båda föräldrarna förvärvsarbetar — med kortare eller längre avbrott när barnen är små. Principen att varje vuxen människa skall behandlas som en ekonomiskt självständig individ är lätt att anamma. Men när kan den genom Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 120 föras? Skall man ändra regler för skatter och sociala förmåner nu för att inte försvåra det nya familjemönstrets framväxt, eller skall man vänta tills det finns arbete för alla, tills daghemsoch fritidshemsplatserna räcker till, tills män och kvinnor delar hemarbetet lika? Problemen och orättvisorna finns i dag. Alla förändringar kan inte skjutas på framtiden. De politiska reformerna måste balansera mellan ett system som å ena sidan ger lika rättigheter för män och kvinnor och ett förstärkt skydd för barnen och som å andra sidan garanterar rättvisa och trygghet åt de familjer som inrättat sig efter att kvinnans uppgifter skulle koncentreras till hemmet. Med stor varsamhet mot den sistnämnda gruppen har socialdemokratin inlett en omdaning av familjestödet med jämställdheten mellan kvinnor och män som ledstjärna. Införandet av föräldraförsäkringen ger papporna möjlighet till ett praktiskt och känslomässigt engagemang för barnen. Den utökade föräldraledigheten motsvarande fem månader på heltid, som vi föreslagit, har vi velat dela mellan mamma och pappa. Om jämställdheten mellan kvinnor och män skall vara utgångspunkten för den nya regeringens politik — som det heter i regeringsförklaringen — så borde mäan följa den socialdemokratiska linjen. Och om denna inledande paroll i regeringsförklaringen skall ha någon täckning när det gäller det ekonomiska familjestödet så måste centern och moderaterna överge sitt förslag om beskattade vårdnadsbidrag. Det skulle ju, som fotkpartiet så många gånger påpekat, direkt motverka jämställdheten. Det har under senare år byggts barnstugor som aldrig förr i det här landet. Men samtidigt har antalet förvärvsarbetande föräldrar ökat i rask takt. Vi blir ständigt påminda om de många barnen i daghemsköerna. Det beslut som fattades i våras om en ännu kraftigare utbyggnad av barnomsorgen var ett av de viktigaste för jämställdheten. Detta beslut kommer den borgerliga regeringen enligt sin deklaration att fullfölja. Socialdemokratin hade föresatt sig att på en tioårsperiod bygga bort bristen på daghem. Beslutct i våras gällde bara den första femårsperioden. När den är slut kommer det fortfarande att stå barn i daghemskön. De barnen har inte fått något löfte av den borgerliga regeringen. Kan de få det i dag? Jämställdhet kräver samhällsförändringar inom många olika områden. Jag kan på de minuter som står till mitt förfogande inte beröra dem alla, men jag skall ta upp några frågor som rör arbetsmarknaden. Sysselsättningspolitikens övergripande mål är enligt socialdemokratins mening att undanröja hinder som står i vägen för dem som vill förvärvsarbeta och att öka sysselsättningen, så att arbete kan erbjudas alla som vill delta i arbetslivet. Men vi slår också fast att ett program för dessa mål inte får upplevas som ett tvång för dem som på grund av utbildning, av familjeskäl eller andra skäl för kortare eller längre tid inte önskar förvärvsarbeta. Skall man hävda kvinnornas rätt till arbete, då måste man fortsätta att utveckla den mångfald av åtgärder som svensk näringsoch arbetsmarknadspolitik innehåller. Det som återstår innan vi lyckats hävda alla kvinnors rätt till arbete - det kommer inte automatiskt. Det är naturligtvis mycket lättare både för kvinnorna själva och för samhället att ge arbete åt de kvinnor som inte har familj och barn. Vi har nu kommit i den situationen att mer än hälften av alla kvinnor med förskolebarn är inne på arbetsmarknaden. Men vi vet att många av dem arbetar på deltid och att en av orsakerna till detta är brister i samhällets service. För att hävda kvinnans rätt till arbete är det naturligt att vi inte bara ser på frågan om ett tillräckligt antal arbetsplatser utan också på samhällets politik när det gäller boendemiljö, barnomsorg och kommunikationer. Vi kan också konstatera att det är lättare att ge jobb åt de kvinnor som bor på orter med en väl differentierad arbetsmarknad. Det är svårare i de delar av landet där näringslivet är ensidigt och där man ofta har en stark dominans av arbetstillfällen som traditionellt brukar kallas manliga. Att utveckla sysselsättnings-, arbetsmarknadsoch regionalpolitiken för att tjäna kvinnornas sak har varit ett av kännetecknen för den socialdemokratiska regeringen och jämställdhetsdelegationen. Om dessa svåra frågor talar man inte i den borgerliga regeringsförklaringen. För att undanröja hinder för kvinnornas rätt till arbete krävs också en förändrad syn på bebyggelseplaneringen. Bebyggelsen inom de större lokala arbetsmarknaderna har under senare år blivit mer spridd. Och vi har redan sett att det har inneburit svårigheter för kvinnorna. När man bygger upp nya samhällen som är så små att de inte kan ge arbete åt alla, då får människorna avsätta allt längre tid för resor till och från arbetet. En familj kan kanske klara av att en av föräldrarna tar på sig detta, men knappast att båda gör det. Kvinnornas rätt till arbete kräver att bebyggelse, arbetsplatser och kommunikationer planeras i ett sammanhang. Den borgerliga regeringsförklaringen är i det här avseendet full av motsägelser. Jag vet inte vilka drömmar om befolkningens storlek Fälldin har i åtanke när han lovar sysselsättning och boende i alla delar av landet. Men jag vet att om vi håller oss till de män och kvinnor som i dag finns i Sverige, deras barn och de invandrare som vi kan räkna med kommer hit så framstår centerns och den borgerliga regeringens linje som omöjlig. Att på en gång underlätta bebyggelsen i glesbygd och samordna boende, arbete, service och fritidsfunktioner och att som utgångspunkt för detta ha jämställdhet mellan kvinnor och män — det är, vill jag påstå, en omöjlighet. Men jämställdheten kan inte bara gälla rätten till arbete utan måste också gälla villkoren i arbetslivet. För den statliga förvaltningen finns nu en jämställdhetsförordning. Döär krävs bl.a. att myndigheterna skall bryta uppdelningen mellan kvinnor och män på olika tjänstekategorier, att man skall rekrytera och anställa kvinnor på traditionellt manliga områden, att kvinnorna skall få större del av personalutbildningen, att man skall delegera arbetsuppgifter. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Den socialdemokratiska regeringen har skapat förutsättningarna för ett konkret och praktiskt jämställdhetsarbete i den stattliga förvaltningen. Det återstår att se med vilken kraft den borgerliga regeringen förmår att utnyttja detta gynnsamma läge. Till de viktigaste insatserna för jämställdhet metlan kvinnor och män hör de fackliga organisationernas låglönesatsningar. När den nya lagen om medbestämmande nu träder i kraft skapas större möjlighet för de fackliga organisationerna att vid sidan av lönefrågorna också ta upp andra för de kvinnliga löntagarna väsentliga frågor. Jag är övertygad om att arbetsgivarorganisationerna kommer att ställas inför väsentligt skärpta krav från både LO och TCO när det gäller kvinnans situation i arbetslivet. Vi socialdemokrater menar att arbetet svarar mot grundläggande mänskliga behov. Vi är medvetna om att arbetet och dess villkor formar en väsentlig del av människans liv. Därför har vi ställt och kommer i fortsättningen att ställa allt högre krav på att arbetsmiljön anpassar sig efter människorna. Det är också en förutsättning för att man skall kunna förena förvärvsarbete med ett aktivt föräldraskap. Ingen kan orka med sina barn på ett riktigt sätt om man i arbetet .utsätts för alltför hårt slit. Man orkar inte heller med sina barn om arbetet är alltför monotont, om det inte ger något som helst utrymme för att utveckla människan. o Mer än 600 000 av de kvinnor som förvärvsarbetar gör det på deltid. Det är bra att den borgerliga regeringen vill förbättra de deltidsanställdas situation. Jag förutsätter att man som grund för detta har delegationens tidigare i år framlagda förslag. Och att man inte, som så många gånger tidigare i diskussionen, koncentrerar intresset till ett ökat antal deltidsarbeten i bättre lönelägen. För majoriteten. av de nu deltidsarbetande kvinnorna är det en diskussion helt vid sidan av de verkliga problemen. Rätten till arbete på goda villkor är en av de absolut viktigaste jämställdhetsfrågorna. Att arbeta med detta har varit den huvudsakliga uppgiften för jämställdhetsdelegationen under den socialdemokratiska regeringen. Vi har också sett positiva resultat av arbetet. Vi vet att det runt om i landet finns kvinnor som utan de här insatserna inte skulle ha fått det arbete eller den utbildning de har i dag. Vi vet att det runt om i landet finns både arbetsgivare och fackliga förtroendemän som vi har kunnat påverka till att bli drivkrafter i jämställdhetsarbetet. Men rätten till arbete på goda villkor för alla kvinnor är långt ifrån förverkligad. Jämställdhetsarbetet måste gå vidare. Det kommer att ställas stora krav på den borgerliga regeringen om man skall infria löftet om att påskynda jämställdhetsarbetet - om man skall kunna leva upp till formuleringen att jämställdhet är en självklar utgångspunkt för politiken. Jag skulle ha trott mer på dessa löften om man i från den borgerliga regeringens talesmän hade hört inte bara ordet jämställdhet utan någon enda gång också en analys av de samhällsförändringar som jämställdhet i verklig mening kräver. Från den social demokratiska oppositionen kan jag lova att vi kommer att hålla ett vakande öga över den nya regeringen. Men jag kan också lova att socialdemokratin som en fri folkrörelse på egen hand kommer att fortsätta arbetet för jämställdhet mellan män och kvinnor på bred front och med tyngdpunkten på praktiska åtgärder.

Herr talman! Av den hittillsvarande debatten har framgått att den nya regeringen i hög grad har ögonen på sig. Därför tänkte jag som omväxling säga ett par ord om den nya oppositionen. Den har nämligen också allmänhetens blickar riktade mot sig. Olof Palme sade efter valet att den nya regeringen skall få en chans och att socialdemokratin skall stå för en konstruktiv opposition. Jag vet inte om man vågar säga att denna debatt varit någon särskilt lovande början. Jag kunde i Olof Palmes och i andra socialdemokraters anföranden egentligen inte finna mer än två synpunkter när det gäller orsakerna till valutgången. Den ena var kärnkraften och den andra var den tidigare oppositionens s.k. skrämselkampanj om socialismen. Det är nog en betänkligt ytlig analys. Först ett par ord om kärnkraftens inverkan. I socialdemokraternas kommentarer till valet har man framför allt poängterat den upphämtning som socialdemokraterna gjorde i förhållande till opinionsundersökningarna före valet. Man betonar att man nästan klarade sig kvar och att det egentligen bara var kärnkraftens inflytande under de sista veckorna av valdebatten som förhindrade detta. Men då bortser man från, att detta var det tredje valet i följd som socialdemokraterna gick tillbaka. Om man skall jämföra med opinionsundersökningar, vilket är tveksamt, men socialdemokraterna har ju börjat med det, borde man kanske också jämföra med den undersökning som gjordes vid den socialdemokratiska partikongressen 1969, när man bytte partiledare. Då hade socialdemokraterna, om jag inte minns fel, ungefär 54 96 av partisympatierna, dvs. mer än 10 926 högre än i årets val. Kärnkraften kan inte vara orsak till hela denna förändring. Nu till detta med skrämselkampanjen. Vi vet att det pågick en skrämselkampanj under valrörelsen. Det var en kampanj som fördes bland de äldre, på ålderdomshem, i pensionärsföreningar och på andra håll. Man försökte ge människor intrycket av att en ny regering skulle innebära ett hot mot pensionen. Denna fråga togs upp i partiledardebatten i TV. Olof Palme hade där chansen att ge det enda hederliga svaret på den frågan. nämligen att alla partier är överens om att folkpensionen skall tryggas och att den ligger fast. Men han gav inte detta svar. I stället Allmänpolitisk debatt valde han att med diverse undanglidande formuleringar blåsa under pensionärernas oro. Kom inte och tala om skrämselkampanj efter den bedriften. Det är inte vårt problem om socialdemokraterna gör en dålig analys av valutgången, det blir värst för dem själva. Men skall analysen vara en utgångspunkt för oppositionspolitiken är det oroande. Om socialdemokraterna har den inställningen, att alla fet ligger hos andra, att det bara var ojusta tricks som gjorde att valet gick som det gick, då kan man fråga sig om vi verkligen kan vänta oss en konstruktiv opposition. Även oppositionen skall nu ha sin chans. Ovanan tycks vara minst lika stor där som på regeringssidan. En liten detalj: talarordningen här i riksdagen. Den är orimlig i nuvarande läge, det märkte vi i går. Vi i folkpartiet har visat oss beredda att gå socialdemokraterna till mötes för att hitta konstruktiva lösningar. Jag hoppas att det går. Men Olof Palmes och andras klagovisor skulle ha övertygat mer, om socialdemokraterna hade visat större intresse för oppositionens problem under den tid de själva var i regeringsställning. De skall vara tacksamma för att reglerna är som de är. Om socialdemokraterna fått råda hade statsråden f. n. haft ännu större fördelar i debatterna. Socialdemokraterna har dock haft vissa möjligheter att bedriva oppositionspolitik i kommuner och landsting, t.ex. i Stockholms läns landsting, landets efter riksdagen viktigaste parlamentariska församling, om man tänker på hur många människor som berörs och hur mycket pengar som man har att förvalta. Där har socialdemokraterna varit i oppositionsställning i tio år. Hur har det gått i den oppositionspolitiken? Socialdemokraterna har klagat på brister i sjukvården. Samtidigt har de lovat att öka skattesubventionerna till billiga resor för de friska människorna i landstingsområdet med 350 miljoner under den kommande valperioden. Dessutom har de klagat på att skatterna har höjts för mycket. Socialdemokraterna gjorde en våldsam satsning i valrörelsen, och den socialdemokratiske ledaren i Stockholm John-Olof Persson talade vid flera tillfällen om vad som skulle hända när socialdemokraterna tog över landstinget efter valet, inte om de gjorde det. Den här tvärsäkerheten har uppenbarligen inte imponerat. Det är inte någon naturlag att socialdemokrater skall styra, även om många fortfarande vill se valresultat som går i annan riktning som brott mot naturens ordning. Resultatet blev att väljarna tillbakavisade den socialdemokratiska kampanjen för att ta resurser från vården för att sänka resekostnaderna för de friska. Det blev i stället socialdemokraterna i Stockholms kommun som fick lämna ifrån sig styrelsen. När det gäller Stockholms kommun var socialdemokraternas valanalys om möjligt ännu enklare. Där beklagade John-Olof Persson att de rikspolitiska frågorna slog igenom i kommunalvalet. Det är bra om detta är ett steg mot en omprövning av ideologin om det kommunala sambandet, men det är oroande som ett nytt uttryck för samma oförmåga att finna något fel i den egna politiken. Om jag inte hört fel har även ett av de nya socialdemokratiska borgarråden i Stockholm fortsatt i samma stil och talat om när socialdemokraterna skall ta över efter nästa val, inte om de skall göra det. Anna-Greta Leijon, som talade före mig, känner ju väl till den socialdemokratiska oppositionspolitiken i Stockholms län. Hon kanske kan ge besked om det är något liknande vi har att vänta oss här i riksdagen. Jag säger inte dessa kritiska ord, herr talman, för att strö salt i socialdemokraternas sår. Vi i folkpartiet vet minsann hur det känns att förlora val. Jag vill bara göra klart att vi välkomnar en konstruktiv opposition och ett samarbete kring konkreta reformer. Men om oppositionen mest består av skäll och av ofelbarhetsattityder, vill jag i all vänlighet meddela att den nya oppositionen här i riksdagen kommer att möta samma ingående granskning som den tidigare oppositionen mötte. På den punkten skall vi försöka fullfölja den socialdemokratiska traditionen. Jag tror inte att jag överdriver, när jag säger att allmänhetens uppmärksamhet och krav på den nya oppositionen är minst lika stora som på den nya regeringen. | Inställningen att bara socialdemokrater kan uträtta något gott har i hög grad funnits också när det gäller familjepolitik och jämställdhet, ämnen som de två närmast föregående talarna var inne på. Jag skall därför säga några ord om dem. Det var väl på grund av den inställningen man utsåg en delegation för jämställdhet med bara socialdemokrater och vägrade att ta med deltagare från andra partier, trots att de gärna ville ställa upp i ett konstruktivt samarbete. Det var väl också därför som man var så ointresserad av att ta del av erfarenheter och uppslag från andra länder, trots att sådana redovisades många gånger i den svenska debatten, även i riksdagen. Ett av de mera uppseendeväckande uttrycken för den här inställningen kunde man läsa efter valet i tidningen Vi, där en medarbetare i jämställdhetsdelegationen utgöt sig om det elände som nu skulle stå för dörren i jämställdhetsarbetet, därför att hon och hennes medarbetare inte längre skulle sortera under en garanterat hundraprocentig socialdemokratisk jämställdhetsdelegation. Jag fruktar för de framsteg som har nåtts, backen har lagts in osv., fick vi läsa. Där fanns inte mycken vilja att ge den nya regeringen en chans. Det är naturligtvis litet magstarkt att få höra sådant från ett parti som år efter år har fått drivas framåt i riksdagen, t.ex. när det gällde att avskaffa sambeskattningen — något som man fortfarande inte helt har lyckats med — och när det gällde att få daghemsköerna att minska, och som när det gäller lagstiftning mot könsdiskriminering är mer intresserat av att finna argument emot att använda det instrumentet än av att diskutera hur en lagstiftning skall utformas för ati så aktivt som möjligt främja jämställdheten. Glädjande nog har den person som skrev denna sura betraktelse om alla andras dålighet utom socialdemokraternas nu hamnat på en plats, som verkligen ger möjlighet till ett konstruktivt Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt arbete för jämställdhet, och får själv hjälpa till att dementera talet om att backen skall läggas in. Anna-Greta Leijon talade varmt för att de deltidsarbetandes villkor skall förbättras i enlighet med ett förslag från delegationen. Ja, det är bra, och det har den nya regeringen tagit upp' i regeringsförklaringen. Men vad det satt: långt inne att få socialdemokraterna att börja arbeta för bättre villkor åt deltidsarbetande. I många år sade socialdemokraterna bara att deltidsarbete är ett hot mot jämlikheten och au det därför måste begränsas — till ringa glädje för de många som inte orkade med heltidsjobb t.ex. för att de har små barn. Nu frågar Anna-Greta Leijon om vår inställning till en tioårsplan för full täckning av behovet av barnomsorg. Jag kan på den punkten bara svara för folkpartiet. Regeringsförklaringen går inte så långt fram i tiden. Men folkpartiet har länge arbetat för en sådan plan, även när många socialdemokratiska ledamöter av denna kammare röstade emot sina egna motioner — en insals i jämställdhetsarbetet som förvånade många. Att socialdemokraterna är för en sådan tioårsplan framgår f. ö. inte av den politiska förklaring som oppositionen har avgivit efter valet. Där talas fortfarande bara om en femårsplan. Såvitt jag kunde höra angrep Anna-Greta Leijon regeringsförklaringen bara på en punkt, nämligen den som gällde möjligheterna till sysselsättning och boende i alla delar av landet. Tydligen anser socialdemokraterna att det finns delar av landet där den målsättningen inte skall gälla. Vi kanske kan få reda på vilka delar det är fråga om. Inga Lantz talade om att vi från folkpartiet hade varit högljudda i jämställdhetsdebatten. Jag förstår att hennes eget och vänsterpartiet kommunisternas ideal är den lågmälda framställningen. Men när det gäller jämställdheten meltan kvinnor och män är målet så viktigt och behoven så stora att jag inte tror att det är den rätta tekniken. Inga Lantz efterlyste konkreta förslag för att komma bort från uppdelningen av män och kvinnor på arbetsmarknaden. Jag kan som exempel peka på ett konkret förslag. På den statliga sektorn har vi nu fått ctt maskineri just för att befrämja en uppblandning, så att vi får fler män i kvinnodominerade yrken och fler kvinnor i mansdominerade yrken. Den typen av åtgärder vill vi flytta över också till den kommunala och den enskilda arbetsmarknaden. Det är inget universalmedel men ett instrument och ett konkret förslag. Det har vi arbetat för på den statliga sektorn och det vill vi nu pröva också på de kommunala, kooperativa och enskilda arbetsmarknaderna. Så skulle en lagstiftning mot könsdiskriminering kunna utformas. Vad är det för fel med detta förslag? Är vänsterpartiet kommunisterna emot det, eftersom ni talar så föraktfullt om en lagstiftning på detta område? Jag kunde inte uppfatta att Inga Lantz hade några speciellt nya och geniala förslag då det gällde att komma bort från uppdelningen i manlig och kvinnlig arbetsmarknad. Det var med förlov sagt ganska välkända tongångar. Mycket är redan under arbete, även om det kunde gå fortare. Några nya konkreta idéer var det knappast fråga om. Jag skall avsluta mitt anförande med att inbjuda till konstruktiv oppositionspolitik på ytterligare en punkt. Jag ser att förutvarande socialministern Sven Aspling står på talarlistan. Vi hade ett meningsutbyte i valrörelsen beträffande vårt förslag om ett husläkarsystem, där alla människor skulle höra till en viss läkare. Då avfärdade Sven Aspling det förslaget med några ganska kortfattade fraser. Det vore intressant och värdefullt om han här i kväll ville ta upp en diskussion om denna fråga.
Herr talman! Gabriel Romanus sade att de två föregående talarna hade den inställningen att bara socialdemokraterna kan driva jämställdhetsarbetet. Jag vet inte om Inga Lantz håller med om detta. På hennes inlägg lät det inte så. Inte heller vi har haft den uppfattningen. Att delegationen fick en socialdemokratisk sammansättning berodde på att vi ville finna en arbetsform, där det var möjligt att få in jämställdhetsfrågorna så tidigt som möjligt i regeringens förberedelser i olika avseenden. I de olika departementens propositioner ville vi ha möjlighet att lägga jämställdhetssynpunkter redan på ett tidigt förberedelsestadium. För att det skulle vara möjligt måste delegationen ha samma politiska färg som regeringen. Gabriel Romanus tog upp deltidsarbetet, och jag tycker kanske att det är litet förmätet när han säger att vi inte har ägnat oss åt det problemet. Vi har gjort det under lång tid. men vad vi inte har velat hänga med på är ett allmänt krav om fler deltidsarbeten för de bättre avlönade. Det är i och för sig ingenting som man behöver motsätta sig, men det är inte det som är det verkligt stora problemet. Mer än 600 000 kvinnor förvärvsarbetar i dag på deltid. Deltidsarbete är vanligare bland äldre kvinnor än bland de vngre. Vi vet att många av de deltidsarbetande kvinnorna inte frivilligt har valt den arbetsformen. utan de har gjort det av yttre tvång av olika slag. Vi vet att många av de deltidsarbetande kvinnorna har en sämre ställning än heltidsarbetande, mindre möjligheter att få vara med i utbildning. mindre möjligheter till befordran, många gånger en osäker och otrygg anställningsform. Det är dessa för de stora grupperna av deltidsarbetande kvinnor viktiga frågor som vi i delegationen har tagit oss an. Vi har gjort upp konkreta förslag till förbättringar, och jag hoppas, som jag sade i mitt tidigare inlägg, att den borgerliga regeringen nu kommer att förverkliga de förslagen. Vi har inte den praktiska möjligheten att göra det på samma sätt som tidigare, men vi kommer att driva på i de här frågorna. Jag tog inte upp själva lagstiftningen, och jag vill bara helt kort säga att jag inte tror att lagstiftning är ett särskilt effektivt medel för att driva jämställdhetsarbetet. Jag ser de praktiska konkreta åtgärderna, vilka många gånger måste innebära en särbehandling av kvinnorna, som det verkliga medlet, en särbehandling därför att kvinnorna i dag många gång Ållmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 140 er har en sämre ställning än männen. Vi behöver t.ex. inom arbetsmarknadspolitiken ge kvinnor en bättre service än vad vi ger männen. Självfallet är en arbetssökande kvinna, som har varit hemarbetande under kanske tio å femton år mycket mer osäker om sitt yrkesval och behöver mycket mera hjälp än en man som kommer in på arbetsförmedlingen och som känner till arbetsmarknaden. Han har kanske blivit arbetslös och har problem, men han har ändå en annan baskunskap än många av de kvinnor som nu besöker våra arbetsförmedlingar. Det är helt enkelt säråtgärder som ibland behövs. Det är konkreta positiva åtgärder av det slaget som vi har försökt att medverka till i delegationen. Gabriel Romanus sade att jag angrep den borgerliga regeringsdeklarationen bara på en punkt. Låt mig säga avslutningsvis att den borgerliga regeringsdeklarationen i själva verket innehåller väldigt litet som rör jämställdheten. Det finns ingenting i den borgerliga regeringsdeklarationen som tyder på att man verkligen har förstått att jämställdhet kräver samhällsförändring.

Herr talman! Gabriel Romanus sade att den nya regeringen skall arbeta för bättre villkor för deltidsarbete. Det är väl känt att kvinnor arbetar deltid. Hela 40 26 av de förvärvsarbetande kvinnorna arbetar deltid mot bara 2 926 av männen. Varför har då kvinnor i så stor utsträckning deltidsarbete? Jo, de är helt enkelt tvingade till det. Deltidsarbetet är en nödlösning, därför att samhället har ställt upp så dåligt ur olika aspekter. Man har inte klarat barnomsorgen, man har inte klarat bostadsfrågan, man har inte klarat servicen, man har inte klarat kommunikationerna. Vi vet vilka det är som drabbas av dåliga kommunikationer och dåliga bostadsområden. Det går ut över kvinnorna i deras roll som kvinnor så att säga. Det går inte att försörja sig på ctt deltidsarbete, och det är alltså inte möjligt att den vägen nå ekonomisk jämställdhet. Ifrån vpk:s sida har vi inte gått emot en lag om könsdiskriminering, men vi säger att en lag i och för sig inte löser några problem om den inte kopplas ihop med konkreta åtgärder. Jag efterlyser fortfarande de konkreta åtgärder som jag tycker borde vara tillkopplade när man pratar om jämställdhet. Fortfarande saknas åtgärder på arbetsmarknaden. Det saknas åtgärder för att trygga en bra barnomsorg och för en arbetstidsförkortning som vi vet skulle ha stor betydelse. Det saknas åtgärder för att förändra den bostadspolitik som förs i dag. Jag tycker att herr Romanus kan återkomma om detta.
Herr talman! Det var ju oroande att Anna-Greta Leijon anser att det blir sämre jämställdhetsarbete när fler partier än de som sitter i regeringen är med i arbetet. | | Nu har regeringen beslutat att den kommitté där både socialdemokrater och kommunister är med skall vara en delegation för jämställdhet. Jag hoppas verkligen att socialdemokraterna inte kommer att sabotera jämställdhetsarbetet på något sätt. Jag tror det inte, men hennes uttalande kan ju inte tolkas på något annat sätt än att det helst bara bör vara regeringspartier med i delegationen. Jag tror alltså att hon har fel. När det gäller delidsarbete är det som ni nu föreslagit i delegationen sådant som vi har arbetat för och begärt här i riksdagen i många år. Vi har t.ex. begärt att de deltidsarbetande skulle få samma rätt till semesterersättning. Det är ett konkret förslag, som inte handlar om någonting annat än enkel rättvisa, men som det satt väldigt långt inne att få er med på. Inga Lantz frågar: Varför arbetar människor deltid? Det mest uppenbara skälet när det gäller människor med små barn är att de inte orkar arbeta heltid. Då är de ju inte hjälpta av allmänt tal, utan av att man stärker deras ställning på arbetsmarknaden. Man kan gärna korta ner arbetstiden för alla, men man bör framför allt göra det snabbare för dem som behöver det mest. Det har vi föreslagit, men det har ni tyvärr inte varit så intresserade av. Jag fick inte riktigt besked. Är vpk för eller emot att man ger de dehidsarbetande rättvisa? Det var så mycket negativa tonfall här om deltidsarbete så man kan nästan undra. Jag trodde att vpk var för att de deltidsarbetande skulle få rättvisa i olika avseenden, för att vi skulle stärka deras ställning. Jag gav faktiskt ett konkret exempel på åtgärder för jämställdhet på arbetsmarknaden. Jag pekade på det maskineri som vi nu inrättat på den statliga sidan för att få fler kvinnor i manliga jobb och fler män i kvinnliga arbeten. Vi vill ha ett liknande maskineri på den kommunala, kooperativa och enskilda arbetsmarknaden. Är vänsterpartiet kommunisterna för eller emot det? I den mån tiden medger det, är jag gärna med om att vid andra tillfällen gå in på en diskussion om också andra saker, men detta är ett konkret förslag, som Inga Lantz efterlyste. Regeringsdeklarationen är inte så utförlig i alla detaljer, men det är den mest utförliga regeringsdeklaration den nu levande svenska generationen har sett, och den är i varje fall lika utförlig som den oppositionsdeklaration socialdemokraterna har avgivit. Jag tror alltså att den är ett bra underlag för diskussionen här i dag. Slutligen en fråga till Anna-Greta Leijon som representerar Stockholms län: Är den oppositionspolitik som vi har att vänta här i riksdagen av samma slag som den oppositionspolitik socialdemokraterna har presterat: i Stockholms läns landsting?